Fru talman! Detta med boende och boendeplanering är ingenting att leka med, utan det är väldigt viktiga frågor. Att skapa valfrihet - möjligheter till olika typer av boendeformer - är en viktig uppgift inom bostadspolitiken. Likaså är olika typer av ägande ett värdefullt inslag på boendesidan. Valfrihet både när det gäller boendeform och ägandeform vill vi kristdemokrater slå vakt om. Därför har vi länge arbetat för att, utöver nuvarande traditionella boendeformer, även permanenta den kooperativa hyresrätten och öppna möjligheter till det som vi kallar ägarlägenheter. Hyresrätten kan erbjudas både via privata hyresvärdar och genom kommunala bostadsföretag, den s.k. allmännyttan. Hyresrätten är en bra och attraktiv boendeform för många. Möjligheter till olika former av hyresgästinflytande och självförvaltning är önskvärt och behöver vidareutvecklas. När det gäller kommunerna och ansvaret för bostadsförsörjningen anser vi att varje kommun själv skall få avväga vilken roll man skall spela som ägare av bostadsföretag. Det ligger nämligen inom den kommunala självstyrelsens ram. Vi är inte beredda att stödja förslag som syftar till att inskränka kommunernas rätt att själva bestämma om en eventuell försäljning av sina bostadsföretag eller delar därav. Den kommunala självstyrelsen är djupt förankrad i svensk demokrati. Regeringens upprepade ingrepp i den demokratiska process som har med kommunerna att göra är oacceptabel. När statsmakten våren 1996 över kommunernas huvuden angrep beskattningsrätten och beslutade om det kommunala skattestoppet angreps själva kärnan i kommunernas självstyrelse. Nu går man vidare - först med bestämmelsen om indragning av räntebidrag vid ägarförändringar och överlåtelse av kommunala bostadsbolag. När detta inte givit förväntad effekt tar man ytterligare ett steg med ett mer allvarligt sanktionssystem som drabbar kommunerna - indragning via det generella statsbidragssystemet. Alla dessa ingrepp i den kommunala demokratin försvarar man med att de bara är av tillfällig art, kanske i väntan på olika typer av utredningar. Hur länge kan sådana motiveringar egentligen godtas? Kristdemokraterna motsätter sig dessa återkommande godtyckliga statliga ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Precis som Lagrådet, Svea hovrätt m.fl. anser vi att de leder till en situation där grundlagsregleringen i verkligheten blir tom på innehåll. Även om kommunerna har ett lagstadgat bostadssocialt ansvar för medborgarna är ägande av bostadsföretag inte en obligatorisk uppgift för kommuner. Kommunerna beslutar själva utifrån lokala förutsättningar om vilka medel som skall användas för att deras bostadssociala ansvar skall uppfyllas. Man måste få anpassa sina strategier till den rådande situationen på den lokala bostadsmarknaden utan förmynderi från staten. Även kommuner utan allmännytta klarar att ta ett bostadssocialt ansvar. Fru talman! Jag vill peka något på Europarådets konvention om kommunalt självstyre . Denna Europarådskonvention ratificerade alltså Sverige för snart tio år sedan. Regeringens lagförslag om sanktioner mot kommuner som skall sälja hus som ägs av kommunala bostadsföretag står helt klart i strid med Europarådets konvention om kommunalt självstyre. Efterlevnaden av ratificerade konventioner är en inte helt ointressant fråga i dessa dagar när vi också diskuterar nya konventioner som vi avser att ratificera på sikt. Syftet med konventionen om kommunal självstyrelse redogörs det för i en förklarande rapport. Avsikten anges vara att trygga kommunernas rättigheter. Konventionen är ett uttryck för övertygelsen att graden av kommunal självstyrelse kan betraktas som ett kriterium på en äkta demokrati. Det sägs klart ut att "konventionen ålägger parterna att tillämpa grundläggande regler som garanterar kommunernas politiska, administrativa och ekonomiska oberoende." Den dåvarande regeringen ställde sig helt bakom konventionen. Den skulle ses som ett led i strävan att stärka och utveckla den kommunala självstyrelsen och demokratin, betonade man. Regeringen var socialdemokratisk, och bland dem som deltog i beredningen av ärendet nämns statsrådet Göran Persson. Den positiva synen manifesterades även av regeringen genom att Civildepartementet gav ut en särskild informationsskrift om konventionen. De principer som låg bakom konventionens tillkomst återspeglas i artikel 4, där det betonas att kommunerna inom lagens gränser skall ha full frihet att ta initiativ i ärenden som ligger inom dess kompetensområde. Det är uppenbart att den här i dag aktuella propositionen går helt på tvärs mot konventionen. Det råder ingen tvekan om att kommuner i juridisk mening har formell kompetens att äga bostadsföretag. I detta ligger också att kommunerna självfallet genom bolagen har rätt att förvalta bolagen på det sätt som varje kommun finner lämpligt. Finner kommunerna exempelvis att goda skäl talar för att sälja ett antal hus till hyresgäster, kanske för ombildning till bostadsrätter, har man enligt konventionen full frihet att göra detta. Dagens lagförslag innebär att kommuner trots detta kan mista delar av sina statsbidrag om bostäder säljs. I propositionen om godkännande av konventionen uttalade den dåvarande regeringen i en kommentar och ett förtydligande till konventionstexten - lyssna! - att statsbidrag inte får påverka kommunernas grundläggande frihet att själva bestämma inom sitt eget kompetensområde. Konventionen ger inget utrymme för tillfälliga övertramp. Det är ingen godtagbar ursäkt att lagen föreslås vara under en begränsad tid. Regeringen och riksdagsmajoriteten bestående av s, v och mp ger således övriga konventionsstater beskedet att Sverige struntar i ingångna avtal. Genomförs förslaget är vi enligt konventionen inte någon äkta demokrati. Det är inte mina ord. Så beskrivs saken av dem som skapade konventionen och av den konvention som regeringen har undertecknat. Fru talman! Redan vid regeringsformens tillkomst betecknades den kommunala självstyrelsen som en av grundstenarna för den svenska demokratin. Enligt Lagrådet har denna uppfattning snarare accentuerats under senare år. Det visar inte minst Sveriges ratificering av Europarådets konvention om kommunalt självstyre. Den samlade analysen leder till att bl.a. Lagrådet allvarligt ifrågasätter om en inskränkning i den kommunala rätten till självstyrelse skall göras på det sätt som regeringen föreslår. Överförmynderi har vi fått nog av. En storebrorsmentalitet med absoluta direktiv från centralmakten anstår inte en verklig demokrati. Det är dags att regeringen med stödpartierna v och mp lär sig, och förstår, att underifrånperspektivet med engagemang och delaktighet på lokal nivå bättre gynnar en riktig och äkta demokratisk utveckling. Fru talman! Med detta vill jag yrka avslag på hemställan i betänkandet om propositionen och bifall till reservationen.

Fru talman! Så är vi åter tillbaka i riksdagen efter en hektisk EU-valvecka. Gratulationer till de partier som det gick bra för och uppmuntran till dem som det inte gick så bra för att ta nya tag! Helt klart är det dock att svenska väljare än så länge tycks vara mer intresserade av den inhemska politiken, av de riksdagsfrågor som vi beslutar om här hemma - för att inte säga om den kommunala vardagspolitiken som ligger närmast var och en. I mitt hemlän röstade man också om en kommundelning. Knivsta sade ett klart ja till att bli en egen kommun. Det betänkande som vi nu skall besluta och debattera om berör många människor ute i kommunerna. Det handlar om de kommunala bostadsföretagen. Det handlar om kommunernas förtroendevalda och deras rätt - eller rättare sagt brist på rätt - att besluta över kommunal egendom. Kommunala bostadsföretag och kommunalt självstyre hör på något vis ihop. Ärendet har redan engagerat många. Många är besvikna på regeringens förslag. Flera säger direkt nej till ett statligt ingripande, bl.a. Kommunförbundet som är samtliga kommuners intresseorganisation och som för närvarande leds av en socialdemokrat. Men det hjälper inte. Han lyssnar klokt nog till sina kommunpolitiker, och han tar också hänsyn till andra partier. Socialdemokraterna i riksdag och regering lyssnar inte till de kritiska rösterna, åtminstone tar man dem inte allvarligt. Man är mer benägen att ta till sig synpunkter från dem som är positiva till förslaget. Förutom s, v och mp handlar det om ett antal intresseorganisationer som så att säga är direkta parter i målet och som måhända anar en minskad makt på bostadsområdet om inte detta märkliga förslag får gehör i riksdagen. Ordföranden i Hyresgästernas riksförbund säger att han är glad över att regeringen gör något som stoppar försäljningen av allmännyttan. Samtidigt säger han att han inte riktigt kan bedöma effekterna av förslaget fullt ut. SABO:s vd säger i en kommentar att han inte tror att lagen kommer att bli permanent, men att inslaget att skärpa allmännyttans icke vinstgivande idé kommer att leva vidare. Reaktionerna är alltså blandade alltifrån lättnad till ilskna rop. Fru talman! Från Centerpartiet yrkar vi helt avslag på regeringens förslag och på hemställan i detta betänkande. Jag yrkar bifall till reservationerna och ber att även mitt särskilda yttrande uppmärksammas. Fru talman! Jag vill i den här debatten något belysa hur vi från Centerpartiet ser på allmännyttans roll i bostadspolitiken samt hur vi ser på den kommunala självstyrelsen. Det är ju detta som betänkandet handlar om. Centerpartiet anser att allmännyttiga bostadsbolag har en mycket viktig roll att fylla för bostadsförsörjningen i landet. Allmännyttans bostäder utgör en resurs för att skapa en bas i bostadsbeståndet som kommer den breda allmännyttan till del. En generell avyttring av bostadsbolagen är inte för dagen eftersträvansvärt och är inte ett självändamål i sig, och det kommer inte heller att ske. Jag har själv förmånen att på nära håll ha insyn i SABO-företagen. Det förs en mycket seriös debatt inom organisationen om hur man på bästa sätt skall möta de krav som finns från hyresgästerna om bl.a. delaktighet, brukarinflytande, hyrespriser och en allmän modernisering för att möta dagens behov. Det förs en mycket bra diskussion om nytänkande och förändring av verksamheten, så att man står än bättre rustad för att möta morgondagens hyresgäster. Jag åker själv på SABO-kongressen senare i veckan och ser fram emot debatten om programmet Hem för Dig. Detta berör en och en halv miljon människor, 880 000 lägenheter och 303 medlemsföretag. Fru talman! Det kommer med all sannolikhet att alltid finnas en marknad för hyreslägenheter. Förändrat beteende när det gäller även hur vi bor gör att just hyreslägenheten kanske efterfrågas ännu mer i framtiden. Människor är mer rörliga. De flyttar med kortare intervaller. Många bor redan i dag utomlands under någon period i livet - för studier, arbete eller kanske för seniorvistelse någon tid av året i ett varmare land. Det är alltså inte bara de som saknar kapital som väljer att hyra sin bostad. Jag tycker ibland att debatten kring hyreslägenheter kantrar och att det bara handlar om segregation och utanförskap. Fru talman! Centerpartiet anser att en blandning av upplåtelseformerna är eftersträvansvärd. Det innebär även att det behövs en uppblandning av upplåtelseformerna inom samma bostadsområde. I områden med bara hyreshus behövs det att fler av dem omvandlas till bostadsrätter. Och i en framtid hoppas vi även att det skall finnas ägarlägenheter att tillgå. Och vice versa behövs det fler hyreslägenheter där det bara finns enskilt ägande. Mångfald är bra för en sammantaget bra miljö. Boendemiljöer behöver utvecklas, inte försnävas. Människor från olika kulturer och med olika livsideal behöver mötas. Det är utvecklande för oss alla. Valfrihet och mångfald, neutralitet och lägre boendekostnader är för Centerpartiet inte bara vackra ord utan beskriver den bostadspolitik som vi arbetar för. Fru talman! Centerpartiet har gång efter gång skarpt kritiserat förslag som kommit om införande av regler som inneburit att allmännyttiga bostadsföretag som säljer ut hela eller delar blivit bestraffade från statens sida. Våra kommunpolitiker har tillsammans med oss sagt att vi inte vill att staten skall vara klåfingrig på detta område. Ge plats för demokrati. Ge plats för stöd till kommunpolitikerna. Det är fullständigt fel att driva fram ett sådant här förslag i riksdagen. Vi i Centerpartiet protesterar i samstämmighet med Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna. Regeringen med uppbackning av vänsterpartister, miljöpartister och sina egna partikamrater gör ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen som för oss är oacceptabelt. Kommunernas olika förutsättningar och förhållanden gör dessutom att förslaget får mycket olika effekter för kommunerna och deras invånare. Förslaget ökar centraldirigeringen än mer över kommunerna och leder dessutom till rent godtyckliga beslut. Fru talman! Att ha en bostad och ett gott boende är mycket betydelsefullt för oss alla. Ett sådant boende anser vi i Centerpartiet skapas bäst utifrån lokala förhållanden i nära samarbete mellan hyresgäster, fastighetsägare och beslutsfattare utan några centrala pekpinnar från statens sida. När nu Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tar fram dessa, som jag vill kalla diktatoriska, fasonerna i detta ärende, straffsanktioner, visar de helt öppet att de misslyckats med sin bostadspolitik. Jag beklagar detta. Men jag vill säga att jag tycker att det är mycket positivt att statsrådet Lövdén kommer att delta i debatten här i dag. Jag ser därför fram emot en bra debatt om boendefrågorna.

Fru talman! I den nyss avslutade EU-valrörelsen har en av de viktigaste frågorna varit den s.k. subsidiaritetsprincipen, dvs. att besluten skall fattas på så låg nivå som möjligt. Det nu föreliggande förslaget om bestraffning av kommuner vid försäljning av huvuddelen av de kommunala bostadsföretagen är, enligt Folkpartiets och flera andras synsätt, ett angrepp just på denna princip. Professor Olof Petersson skriver i en artikel på "Sverige saknar en självständig och grundlagsfäst statsrevision. Statens ingrepp i kommunernas beskattningsrätt och möjligheterna att sälja sina bostadsföretag illustrerar oklarheten om den kommunala självstyrelsens innebörd." Vidare har, som här sagts, Lagrådet allvarligt kritiserat regeringens föreliggande förslag. Det framlagda förslaget kommer, om det genomförs, att slå hårt mot många kommuner. I Lagrådets granskning påtalas bristerna i respekten för den kommunala självstyrelsen och den kommunala demokratin. Lagrådet ifrågasätter om en inskränkning i den kommunala demokratin bör göras på det sätt som regeringen föreslår. Såsom vi framhåller i en reservation från de fyra borgerliga partierna tycks regeringens förslag ha sin grund i att vissa kommuner för en politik som regeringen ogillar. Det är, enligt Folkpartiets mening, inte rimligt att regeringen tillgriper den här typen av åtgärd för att komma åt kommuner som har en ickesocialistisk majoritet, vilket tycks vara fallet. I den kommun där jag bor, Lycksele, och i många andra med utflyttningsproblem, har regeringens förslag ingen verkan alls, eftersom vi har bostadsbolag där en stor del av lägenheterna står tomma. Under de två föregående mandatperioderna, när läget var ett annat, har jag föreslagit att vi skulle sälja lägenheter som bostadsrätter. Men s-majoriteten sade nej. I dag önskar den förmodligen att den hade gjort slag i saken då och sluppit de bekymmer som tomma lägenheter innebär. Varför nämner jag då detta? Jo, för att illustrera det som jag nyss var inne på, nämligen att regeringsförslaget tycks vara till för att komma åt kommuner som t.ex. Stockholm, som har en annan majoritet än riksdagen. Vidare har Svenska Kommunförbundet sagt nej till förslaget att minska statsbidragen för kommuner som säljer hela eller delar av sitt bostadsföretag. Förbundet säger att det strider mot syftet med statsbidragssystemet och mot den kommunala självstyrelseprincipen. Det förvånar mig att Socialdemokraterna och deras följeslagare Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte lyssnar mer på Kommunförbundet, vars ordförande är socialdemokrat. Fru talman! Av det som jag har sagt framgår klart att Folkpartiet säger nej till regeringens förslag, och jag yrkar bifall till våra reservationer.

Fru talman! Jag skulle vilja börja mitt anförande med att tacka Miljöpartiet och Vänsterpartiet för den parlamentariska mognad som de visat i denna svåra process. Det har inte varit enkelt att under stark tidspress ta fram skarpa förslag men genom ett konstruktivt samarbete föreligger nu en stark majoritet för utskottets betänkande. Jag ser också med glädje att det finns borgerliga partier som fortfarande står upp för en social bostadspolitik och som, även om de anvisar andra medel, i det stora hela delar utskottsmajoritetens mål. Fru talman! Det betänkande som bostadsutskottet nu förelägger riksdagen har som mål att värna den svenska allmännyttiga traditionen, möjligheten för vanliga människor att skaffa sig ett bra boende till en rimlig kostnad. Det är också en tydlig markering av bruksvärdessystemets kärna - dvs. självkostnadshyra, inte marknadshyra. Några av mina meddebattörer från bostadsutskottet har i stället för att diskutera sakfrågan lagt ut rökridåer i form av rent formella anmärkningar mot det sätt på vilket regeringen och riksdagen nu understryker värdet av allmännytta och självkostnadshyror. Det är svårt att frigöra sig från tanken att det bakom allt fagert tal om lagråd, Europakonventioner och kommunalt självbestämmande ligger den fasta åsikten att hyror skall bestämmas av marknaden och att människors behov av bostad i bästa fall kommer i andra hand. Det systemskifte som vi ser i flera borgerligt styrda kommuner i bostadspolitiken är en tydlig indikation på detta. I Nacka, denna den borgerliga bostadspolitikens motsvarighet till doktor Frankensteins laboratorium, har kommunpolitikerna utnyttjat den rätt till utförsäljning som reservanterna slår vakt om. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Enorma hyreshöjningar är den första och den kanske mest synliga effekten. Men i hyreshöjningarnas kölvatten följer segregation och social utslagning. Nacka kan inte längre ta hand om sina egna medborgare. Man tvingas hyra lägenheter i grannkommuner för att kunna ge en bostad till människor med låg inkomst eller med sociala problem. På detta sätt genomför nu Nacka en social och klassmässig rensning. Har du inte rätt inkomst, rätta kontakterna eller rätta klasstillhörigheten blir det stopp vid kommungränsen - en modern form av social apartheid. I Stockholms kommun står över 60 000 människor i kö för att få en hyresrätt. Den borgerliga regimen i Stockholms stadshus svarar på dessa människors skriande behov av en hyreslägenhet på ett närmast cyniskt sätt. Till dem som för dagen råkar vara hyresgäster säljs lägenheterna ut till reapris. Förra gången samma politik prövades blev snittvinsten över 700 000 kr per lägenhet! Ungefär samma förhållanden råder nu. Den som i dag råkar bo i en innerstadslägenhet får i praktiken 1 miljon av Cederschiöld och kompani. Stockholmarna står för notan, inte bara genom att deras gemensamma egendom reas bort utan också genom att deras chanser att bosätta sig i ett attraktivt område minskar. Till dags dato har för en majoritet av lägenheterna i Stockholms innerstad anmälts intresse för ombildning. Till dags dato har man inte för en enda lägenhet i något av ytterstadssatsningens 16 projektområden anmält sitt intresse för ombildning. Detta innebär att beståndet av allmännyttiga lägenheter snabbt struktureras om. Från ett blandat bestånd med lägenheter i stadens alla områden förvandlas allmännyttan nu i rask takt till socialbostäder i huvudstadens mindre populära förorter. Enklare uttryckt: Man har upphöjt den segregation som man påstod sig bekämpa till sin egen politik. Fru talman! Ansvaret för bostadspolitiken är av naturen delat mellan staten och kommunerna. Traditionellt har staten stått för finansieringen och kommunerna för genomförandet. Den allmännytta som vi i dag ser är i praktiken fullt ut finansierad med statliga medel. Syftet med pengarna har tydligt uttalats: bra bostäder till självkostnad för att motverka segregation och stigmatisering. Det är mot den bakgrunden som utskottets betänkande måste ses. Allmännyttigtanken - att alla människor skall kunna få en bra bostad till självkostnadspris, dvs. till ungefär samma kostnad som en villaeller bostadsrättsinnehavare har - hotas nu. Samtidigt som den hotas byggs det upp sociala enklaver som utestänger människor med en viss ekonomisk eller social bakgrund. Då krävs det att staten tar sitt bostadssociala ansvar. Då krävs det att vi i Sveriges riksdag står upp för bruksvärdessystemet och ett integrerat bostadsutbud. Genom det betänkande som vi nu presenterar vill vi skapa ett nödvändigt rådrum. Rådrummet skall användas för att skapa nödvändigt beredningsunderlag och de skarpa förslag som krävs för att garantera den sociala bostadspolitiken. Jag ser fortfarande fram emot den bostadspolitiska diskussion som kan ta fart när nu utskottet och riksdagen avvärjt de allvarligaste hoten om utförsäljningar av gemensam egendom, utförsäljningar med hyreshöjningar och social utslagning som en given följd. Det är min förhoppning att den utredning som nu skall ske och att det arbete som påbörjas för att utveckla allmännyttan kan skapa en bredare och mindre låst debatt än den som i dag förs. Min förhoppning är att vi då skall kunna lägga åt sidan några av de ideologiska låsningarna och hårdaste slagorden för att i stället gemensamt utveckla den svenska allmännyttan. Trots att vi framgångsrikare än de flesta andra länder och med stor politisk enighet har skapat ett till stora delar integrerat bostadsbestånd till ett rimligt pris finns det brister i dagens allmännytta och i det svenska bostadsutbudet. Det handlar om den tilltagande segregationen, vakanserna i glesbygden, det låga byggandet, hyresgästernas inflytande och miljön i boendet. Det här är områden som kräver ett gemensamt agerande, från både stat och kommun. Det är områden där det krävs nya tag och det är områden där jag tror att de flesta partierna i Sveriges riksdag kan ge ett konstruktivt bidrag till att utveckla allmännyttan och bostadsbeståndet. Fru talman! Jag vill avslutningsvis kort bemöta de grova förvanskningar i den borgerliga kritiken mot de konstitutionella grunder på vilka utskottets betänkande baseras. Det har främst gällt två invändningar. Det gäller då att Lagrådet skulle ha ställt sig skeptiskt och att betänkandet skulle strida mot det kommunala självbestämmandet. Jag har starka invändningar mot Lagrådets yttranden men att jag har invändningar mot just detta lagrådsyttrande betyder inte att jag vill avfärda Lagrådet som institution. Tvärtom är Lagrådet en tillgång för oss lagstiftare. Vi skall inte klanka på Lagrådet för att det kan göra olika bedömningar beroende på vilken sammansättning det har. Vi skall komma ihåg att Lagrådet inte är en domstol. Lagrådet är ett expertorgan med tre experter som skall ge synpunkter på nya lagförslag. Jag tror att alla partier kan ge egna exempel på situationer där det har varit olämpligt att följa Lagrådets råd. Varken Moderaterna eller Folkpartiet sparade på krutet när de på 80-talet angrep att par av Lagrådets yttranden för att vara undermåliga och för att grovt missa i själva grundlagsanalysen. Lagrådet hade intagit en ståndpunkt som inte passade Moderaterna: "Lagrådet sluter upp kring rättslöshet och principlöshet, ja, i själva verket någonting som betyder rättsstatens avskaffande." Mot den bakgrunden kommer Moderaternas fagra tal om det allsmäktiga Lagrådet i utskottets betänkande i ett helt annat sken. Det kan också vara värt att notera att om riksdagen genom historien hade följt Lagrådet hade vi inte fått lagstadgad åttatimmarsdag. Vi hade inte avskaffat dödsstraffet, inte gett kvinnor rätt att bli domare, inte haft rätten till lagstadgad semester och inte gett de sämst ställda pensionärerna de förbättringar som följde i engångsskattens spår. Ändå ser jag till övervägande delen fördelar med vårt nuvarande system. Tack vare Lagrådet har lagarna många gånger blivit bättre formulerade och riksdagens beslut fått en bättre kvalitet. En positiv inställning betyder dock inte att vi skall avstå från att öppet och kritiskt granska vad Lagrådet säger. Att vi skall pröva och granska ligger ju i själva kärnan i det system som vi har. Lagrådet avstyrkte regeringens förslag om retroaktivitet och menade att den analogi regeringen gjorde med skattelagstiftningen inte var relevant. Verkligheten är som vanligt en god måttstock, och i verkligheten lyckades den borgerliga regimen i Stockholms stadshus tydliggöra Lagrådets felbedömning. Genom att bryta mot aktiebolagslagen och varje form av rättsprincip plundrade regimen de tre bolagen på nästan 4 miljarder kronor för att, med Cederschiölds ord, rädda pengarna från Persson - dvs. undgå den typ av tillfällig beskattning som vi i dag diskuterar. Samma försök att kringgå riksdagens lagstiftning har vi sett på flera håll runtom i landet. Trots att Lagrådet på den här punkten måste sägas ha gjort en missbedömning har vi följt Lagrådets rekommendation och föreslår i betänkandet att den tillfälliga lagen träder i kraft den 19 juni. När den borgerliga fyrpartiregimen i Stockholm sätter hela sin allmännyttas status på spel, i ett försök att kringgå nationell lagstiftning, kan priset för stockholmarna bli högt. Wallenstam, en av de största privatvärdarna, säger i en kommentar att vägen mot marknadshyror nu är oundviklig och att de räknar med att kunna höja sina hyror i Stockholm med 100 % och öka sitt börsvärde med ett par miljarder kronor. I valrörelsen försökte Moderaterna och Folkpartiet ta avstånd från marknadshyror, men trots det har de nu inlett den ökenvandring mot marknadshyror som många varnat för. Fru talman! Några borgerliga debattörer har i denna talarstol hävdat att detta förslag skulle strida mot det kommunala självbestämmandet - detta från samma partier som för några år sedan hävdade att deras kommunala skattestopp var i enlighet med det kommunala självbestämmandet, dvs. en betydligt större inskränkning i det kommunala självbestämmandet än det förslag som nu föreligger. Den som dessutom ägnat Lagrådets yttrande mer än en ytlig bläddring kan också konstatera att Lagrådet slår fast att frågan om det kommunala självbestämmandet ytterst är en fråga för riksdagen. Lagrådet avstyrker inte heller regeringens förslag. Trots detta har utskottet tagit intryck av Lagrådets oro och föreslår att lagstiftningen kortas med sex månader.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

Fru talman! Anders Ygeman sade i inledningen att det här var ett skarpt förslag. Jag undrar: För vilka? Han sade också att staten skall ha ett bostadssocialt ansvar. Jag undrar: För vilka?
Fru talman! Jag fick inte svar på den andra frågan: För vilka skall staten ha ett bostadssocialt ansvar?
Fru talman! Svaret är enkelt. Det är ett skarpt förslag för de hyresgäster som riskerar att få lämna sina hyreslägenheter därför att hyrorna kan komma att höjas. Det är ett skarpt förslag för alla de tiotusentals människor som står i kö för att få en allmännyttig hyreslägenhet och ser det allmännyttiga beståndet minska. Det är för dem det här är ett skarpt förslag. Det är hyresgästerna som skall stå i fokus för den bostadspolitiska debatten.

Fru talman! Jag ber om ursäkt om det inte framgick. Det är klart att det är för hyresgästerna som vi har det bostadssociala ansvaret; att erbjuda dem ett bra och blandat bestånd i alla områden, inte bara socialbostäder för de utsatta i storstädernas ytterområden.
Fru talman! Anders Ygeman talar om parlamentarisk mognad, och det är bra att man kan ge varandra lite beröm ibland. Det har jag ingenting emot. Jag skulle ändå vilja fråga: Är det exempel på parlamentarisk mognad när man fattar beslut som inskränker den kommunala självstyrelsen? Går det inte att hitta bättre exempel på parlamentarisk mognad? När det gäller Nacka är jag inte alls en specialist, men jag skulle ändå vilja ställa frågan: Är det viktigare för en kommun att äga bostadshus än att garantera basservicen för kommunmedborgarna, dvs. vård, omsorg och utbildning?
Fru talman! Jag är rädd för att en vattendelare i bostadspolitiken har uppenbarat sig för kammaren. För socialdemokraterna är rätten till en bostad en grundläggande rättighet, precis lika grundläggande som rätten till vård eller rätten till utbildning. Det ankommer också på såväl riksdag som kommuner enligt Sveriges grundlag att garantera den rätten. Ulf Björklund frågade om vi inte kunde komma på något bättre förslag. Kd och Ulf Björklund har ju haft den möjligheten, men i den reservation som ni har skrivit på finns inte en tillstymmelse till förslag. Ni avvisar hela regeringens ansats och kommer inte med ett enda förslag. Jag tycker att det här är ett väl så gott förslag. När det gäller inskränkandet av det kommunala självstyret borde Ulf Björklund titta på det förslag som den borgerliga s.k. fyrklöverregeringen lade, som på ett mycket starkare och hårdare sätt inskränkte det kommunala självstyret, genom att lägga ett totalt skattestopp och omöjliggöra för kommunerna att ta ut skatt och därmed finansiera basverksamheter som vård, skola och omsorg.
Fru talman! Får jag fråga Anders Ygeman vilka andra åtgärder han har på förslag som en kommun som Nacka skulle kunna vidta när man kommer i en akut ekonomisk situation och behöver garantera vård, omsorg och utbildning? Vilka andra åtgärder än att sälja ut sitt kommunala bostadsföretag föreslår i så fall Anders Ygeman? Är det möjligen skattehöjning som är det viktiga i det fallet?
Fru talman! Jag tror att det är en god princip för alla kommunpolitiker att inte göra utförsäljningar av den gemensamma egendomen för att finansiera tillfälliga driftsbehov. Det är en utveckling som allvarligt skulle hota den kommunala ekonomin på flera ställen. Om man skulle sälja ut den kommunala egendomen borde de pengarna användas till investeringar, inte till driften. Man har ju pengarna bara en gång. Om det finns ett varaktigt underskott i driftsbudgeten måste ju kommunerna öka inkomsterna.
Fru talman! När det gäller Lagrådets yttrande var Anders Ygeman kraftigt negativ mot oss i de borgerliga partierna. Detsamma gäller frågan om den kommunala självstyrelsen. Jag kan bara säga att vi tolkar detta på olika sätt, och det kanske inte är så stor idé att fortsätta den debatten. Anders Ygeman sade att han hoppas att vi i framtiden skall få en bostadspolitisk debatt utan överord. Ändå tillgriper han själv ord som social, klassmässig rensning och en svensk apartheid när det gäller Nacka. Är inte det överord?
Fru talman! Jag hade önskat att det var överord, att det inte var så att Nacka utestängde människor med lägre inkomst från att bli hyresgäster i kommunen, att man inte tvingades hyra lägenheter i kringliggande kommuner för att klara av sina sociala problem. Tyvärr är verkligheten sådan, och den verkligheten måste också tåla att beskrivas och debatteras i riksdagens talarstol.

Fru talman! Jag har i alla fall bemödat mig om att beskriva utvecklingen och problemen i ett antal av Sveriges kommuner. I er reservation tar ni över huvud taget inte upp den här problematiken. Ni tar inte upp problemen med ökad segregation på grund av ombildningen till bostadsrätter. Ni tar inte upp de sociala problem som uppstår när vissa kommuner inte tar sitt bostadssociala ansvar. Jag hade kunnat köpa att det var överord om ni åtminstone hade haft en ansats till att ta tag i problematiken. Ni lämnar ju det för rökridåerna om Lagrådet, Europakonvention och annat. Jag tycker att det är lite ynkligt.

Fru talman! Dagens debatt handlar om vilken bostadspolitik vi skall ha i vårt land. Skall bostadspolitiken syfta till att erbjuda goda bostäder till rimliga kostnader åt alla, eller är det marknaden som skall bestämma vem som skall få tillgång till en bostad? För oss socialdemokrater är svaret självklart. Den sociala bostadspolitiken är en central och viktig del av den svenska välfärdspolitiken. Jag vill understryka detta när vi talar om kommunernas kärnuppgifter. Bostadspolitiken är en central del av välfärdspolitiken. Så är det i alla modernt utvecklade välfärdsnationer. Under de senaste veckorna har skillnaderna i bostadspolitiska ambitioner mellan moderaterna och oss socialdemokrater blivit tydliga. Moderaterna - med uppbackning av sina borgerliga stödpartier - har genom sitt agerande i Stockholms kommun och i flera av kommunerna i Stockholms län tydligt visat att de vill avskaffa den sociala bostadspolitiken. Denna politik har också manifesterats i motioner till årets SABO-kongress som avhålls senare i veckan. Där kräver man att de kommunala och allmännyttiga bostadsbolagen säljs ut. Det är ett tydligt moderat ställningstagande att kommunerna skall abdikera från ansvaret för bostadsförsörjningen. Moderaterna vill också avskaffa det nuvarande bruksvärdes och hyresförhandlingssystemet. De vill försvaga hyresgästernas inflytande och stärka de privata fastighetsägarnas makt genom att släppa fram rena marknadshyror. Resultatet av en sådan politik blir högre boendekostnader och ökad bostadssegregation när vi i stället borde ha ambitionen att minska bostadssegregationen. Det innebär en ojämlik klasspolitik som leder till att vi får rena socialbostäder för de mest utsatta. Bostaden är ingen konsumtionsvara vilken som helst. Tillgång till en god bostad, en god bostadsmiljö till rimliga kostnader påverkar i hög grad vår livssituation och våra möjligheter i livet. Alla framstående välfärdssamhällen lägger därför stor vikt vid bostadspolitiken. I Sverige har vi genom tillkomsten av den sociala bostadspolitiken med starka allmännyttiga och kommunala bostadsföretag i stor utsträckning lyckats undvika en uppdelning av människor i olika grupper efter inkomst och andra sociala och ekonomiska förhållanden. Därför är vi socialdemokrater starka motståndare till rena marknadshyror och till en omfattande utförsäljning av de kommunala bostadsbolagen. Fru talman! Det har i den bostadspolitiska debatten ibland hävdats att vi socialdemokrater skulle vara motståndare till bostadsrätter som boendeform. Inget kunde vara mer felaktigt. Det var socialdemokraterna som genom bostadskooperationen och förmånliga finansieringsregler skapade förutsättningar för många människor att också kunna efterfråga ett nydanande, ekonomiskt och bostadssocialt fördelaktigt bostadsrättsboende. Men vi vill att det skall finnas en blandning av boendeformer. Därför måste också hyresrätten värnas och utvecklas. Det behövs olika upplåtelseformer för att tillfredsställa våra olika behov av boende under hela livet och med hänsyn till våra olika levnadsförhållanden. Vi vill stärka hyresgästernas inflytande över sitt boende och sina boendekostnader. Den bästa garantin för att vi skall lyckas med detta är att vi utvecklar och moderniserar de allmännyttiga och kommunala bostadsbolagen. Staten har genom åren med subventioner och andra regler underlättat för kommunerna att genom sina bostadsföretag ta sitt bostadspolitiska ansvar. De allmännyttiga och kommunala bostadsbolagen har som affärsidé att utan vinstintressen skapa ett gott boende för sina hyresgäster. Detta har gett dessa företag särskilt goda förutsättningar att utveckla sina företag och sin bostadsförvaltning för att stärka hyresgästernas inflytande över sin bostadssituation. Bruksvärdessystemet och vårt särskilda hyresförhandlingssystem där parterna själva tar ett väsentligt ansvar för hyresutvecklingen skapar förutsättningar för rimliga hyror och för ett rejält besittningsskydd för hyresgästerna. Som ett resultat av denna politik har vi i dag kommunala bostadsbolag i det helt övervägande antalet kommuner. Staten och kommunerna har tillsammans genom de kommunala bostadsföretagen tagit ett mycket stort ansvar för att ge alla i vårt land en god bostad till rimlig kostnad. Det och politiken har haft en helt avgörande betydelse för att Sverige har kunnat utvecklas till den framgångsrika välfärdsstat som vi är i dag. När vi nu står inför krav på ett ökat bostadsbyggande för att klara behovet av bostäder i framför allt tillväxtregionerna är jag övertygad om att de allmännyttiga bostadsbolagen än en gång kan och bör spela en betydelsefull roll i bostadsproduktionen. Fru talman! Det är ett allmänt intresse att kommunerna även i framtiden tar ansvar för att det finns tillräckligt många kommunägda bostäder. Det är också av hänsyn till det nationella intresset av en fungerande hyresmarknad i hela landet rimligt att staten har möjlighet att påverka kommunernas agerande i den här frågan. Som man kan se av propositionen finns det många goda skäl för att en kommun i olika avseenden förändrar och utvecklar de kommunala bostadsföretagen. Men det är också viktigt att framhålla att kommunernas intresse i dessa frågor bör avvägas mot statens intresse för vad som sker med bostadsförsörjningen i stort. Inte minst finns det intresse av att se till att de betydande ekonomiska resurserna - ca 100 miljarder kronor under de senaste 25 åren - som staten har tillfört allmännyttiga och kommunala företag inte genom olika manipulationer överförs till annan kommunal verksamhet utan behålls inom bostadsförsörjningen. De nu planerade försäljningarna av kommunala bostadsföretag är i många fall grundade på rent ideologiska skäl. Man vill abdikera från ansvaret för bostadsförsörjningen. I synnerhet verkar man vilja avlöva de kommunala bostadsföretagen på deras mest attraktiva delar. Utförsäljningen av de kommunala bostadsbolagen är en del av moderaternas privatiseringskampanj. De vill i stället införa socialbostäder för de svaga som inte har råd att efterfråga en bostad på den av marknadshyror dominerade bostadsmarknaden. Men detta är kortsiktig politik, och i många fall saknas analyser av de långsiktiga bostadspolitiska effekterna av åtgärderna. Som jag nämnde tidigare är det regeringens principiella uppfattning att de kommunala bostadsföretagen även i framtiden har en central roll på bostadsmarknaden. Men vi behöver utveckla och modernisera allmännyttans verksamhetsformer i syfte att stärka hyresgästernas inflytande. I syfte att få till stånd en diskussion om detta i ett längre perspektiv har regeringen därför beslutat att tillsätta en utredning med uppdrag att förutsättningslöst pröva och hitta nya former för hur icke vinstdrivande bostadsföretag kan organiseras. Jag hoppas att vi, när vi lämnar dagens debatt bakom oss och går in i det konkreta utredningsarbetet, kan nå en konstruktiv samverkan mellan de partier som fortfarande har ett bostadssocialt ansvar. Jag har av Centerpartiets särskilda yttrande i betänkandet noterat - och det vet vi ju sedan gammalt - att Centern är en värnare om de allmännyttiga bostadsföretagen. Jag ser fram emot att de partier som står bakom regeringens proposition och de partier som ansluter sig till en social bostadspolitik tillsammans skall vara konstruktiva i det fortsatta arbetet med att utveckla allmännyttan. Fru talman! I betänkandet föreslår utskottsmajoriteten vissa justeringar i regeringens förslag. Det gäller bl.a. den föreslagna tidsbegränsningen. Jag vill deklarera att det är regeringens bestämda avsikt att de nu föreslagna tillfälliga sanktionsreglerna skall behöva vara i kraft så kort tid som möjligt. Regeringens förslag har utgått ifrån att det skulle vara möjligt att lägga fram ett förslag till riksdagen om en utvecklad och moderniserad allmännytta senast hösten 2001. Nu måste vi påskynda arbetet så att en proposition kan ligga på riksdagens bord våren 2001. Men jag tror att detta skall vara möjligt genom en konstruktiv dialog mellan de partier som ställer sig bakom den sociala bostadspolitiken. Fru talman! När det gäller den mycket omdebatterade frågan om det kommunala självstyret i det här sammanhanget vill jag klart deklarera att regeringen självfallet ser allvarligt på den frågan. Jag anser att det kommunala självstyret är en mycket värdefull del av den svenska demokratin. Varken Lagrådet eller konstitutionsutskottet har ansett att regeringens förslag skulle strida mot grundlagens bestämmelser om den kommunala självstyrelsen. Som Lagrådet påpekar i sitt yttrande är frågan om den kommunala självstyrelsens räckvidd ytterst en fråga av politisk natur, och så är det ju. Men självklart innebär den föreslagna sanktionen en viss inskränkning av den kommunala självstyrelsen. Det skall inte förnekas. Frågan är då om denna inskränkning är godtagbar. Regeringen anser det. Den nu föreslagna åtgärden är en väsentligt mindre sanktion än den som har varit förknippad med det kommunala skattestoppet och som de borgerliga partierna ställt upp bakom, särskilt Moderaterna. När det gäller det kommunala skattestoppet har det rört sig om regler som varat under sju av de senaste nio åren. Nu rör det sig om tillfälliga regler under drygt två år. Också konstitutionsutskottet har i sitt yttrande kommit fram till att det rör sig om en godtagbar tillfällig inskränkning av det kommunala självstyret på detta område. Jag vill också understryka statens viktiga roll i bostadsförsörjningen. Som jag redan nämnt har staten svarat för viktiga uppgifter i samband med uppbyggnaden av de kommunala bostadsföretagen. Det har varit åtgärder som gått gemensamt mellan nationella statliga intressen och kommunernas politik. Staten har svarat för finansiering genom fördelaktiga regler som gett kommunerna 100 miljarder kronor för att bygga upp sina kommunala bostadsföretag - en förmånligare finansiering än den som har gällt för den privata hyresrätten. Också till följd av detta är dessa bolag en angelägenhet för hela svenska folket. Som finansutskottet betonar har de kommunala bostadsföretagen en viktig uppgift på bostadsmarknaden. Det är därför rimligt att utförsäljningen av dem motverkas, att vi skapar oss ett rådrum i avvaktan på den översyn av allmännyttan i syfte att utveckla denna som regeringen har initierat. Jag noterar med tillfredsställelse att Centern i sitt särskilda yttrande framhåller den viktiga roll som allmännyttan har att fylla i bostadsförsörjningen. Som jag nämnde har jag förhoppningen att det skall bli möjligt att i det kommande utvecklingsarbetet också få med Centerpartiet. Det behövs en blandning av upplåtelseformer av bostadstyper. Förutsättningar måste skapas för ett boende som erbjuder trygghet och en god livsmiljö. Men förutsättningar måste också skapas för att öka hyresrättens attraktivitet och därigenom ge även hyresgästerna ett alternativ som kan innebära ökat inflytande över boendet och boendekostnaderna. Detta är bakgrunden till regeringens förslag. Jag räknar med att beslutet skall innebära att vi kan nå fram till en situation med en utvecklad, moderniserad allmännytta, en allmännytta som även framöver kan fylla en viktig roll i den sociala bostadspolitiken.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Lövdén för att han är närvarande i dag. Det är ju intressant att få vara med och diskutera med ett statsråd med visst ansvar för boendefrågorna. Vi fick också i anförandet ett visst erkännande om att detta trots allt innebär en viss inskränkning i den kommunala självbeslutanderätten. Jag vill ändå ställa en fråga om Europarådets konvention. Fäster statsrådet någon som helst vikt vid Europarådets konvention om kommunal självstyrelse, som vi ju arbetade så mycket med för ett antal år sedan och som regeringen har skrivit så mycket om?
Fru talman! Som jag nämnde i mitt anförande fäster regeringen stor vikt vid det kommunala självstyret - självklart. Det är ett av grundfundamenten i den svenska demokratiska uppbyggnaden. Men samtidigt - och det är viktigt att säga - kan det ibland finnas skäl att göra ingripanden mot ett långtgående kommunalt självstyre om detta riskerar att rubba förutsättningarna för den nationella politiken i vissa avseenden. Det som nu är på gång när det gäller utförsäljningarna, och som regeringen vill skaffa sig ett rådrum för att motverka, är ju en hel omläggning av bostadspolitiken. I Stockholmsområdet skulle vi få ett system där bruksvärdessystemet i princip skulle vara avskaffat.

Fru talman! Kristdemokraterna välkomnar en sådan här utredning om allmännyttan. Jag tror att det kan bli en mycket intressant och nödvändig diskussion kring den framtida boendepolitiken. Det har ju stått väldigt mycket still under senare år när det gäller boendepolitiken. Det finns mycket man har önskat, och debatten har många gånger uteblivit. Det är bra om den nu möjligen kommer. Vi kristdemokrater vill inte på något sätt avskaffa eller plocka bort hela allmännyttan. Det finns ett värde i allmännyttan i många avseenden. Däremot ifrågasätter vi hur pass långtgående inskränkningar man är beredd att vidta när det gäller det kommunala självbestämmandet. Lagrådet har också sagt att det här handlar om ett rådrum. Det är att detta är av tillfällig art som gör att man över huvud taget inte markerar hårdare mot det här lagförslaget. När det sedan gäller segregationen gjorde Anders Ygeman gällande, och jag antar att statsrådet har samma åsikt, att segregationen kan öka genom att man nu säljer ut kommunala bostadsföretag och kanske också bildar bostadsrätter. Men jag skulle ändå vilja fråga: Kan det inte också vara så att man motverkar en segregation i miljonprogramsområden om man hjälper till att bilda bostadsrätter?
Fru talman! Det var ganska bra att få en deklaration från Ulf Björklund om att kristdemokraterna tycker att det är bra med allmännyttiga bostadsföretag. Det skulle då vara ganska välgörande om kristdemokraterna och Ulf Björklund deltog i den debatt som vi för mot moderat politik. Moderaterna har ju på sin politiska dagordning och i sitt politiska program - det kan vi se på SABO-kongressen i veckan - en väldigt klar linje, nämligen att kommunerna skall abdikera från sitt bostadspolitiska ansvar. Kommuner skall inte driva bostadsföretag - det är moderaternas linje. Det skulle vara välgörande i den bostadspolitiska debatten om kristdemokraterna deltog i att motverka moderaternas extrema linje i det här avseendet. Så vill jag göra några reflexioner på boendesegregationen. Det stora hotet, det som skulle innebära en ökad bostadssegregation, är ju en utförsäljning av allmännyttan. Om moderaterna får styra och sälja ut det allmännyttiga bostadsbeståndet i Stockholm helt och hållet, såsom man har i sitt program, har vi ju marknadshyror i Stockholm. Då har vi inget reellt besittningsskydd för dem som i dag bor i lägenheterna i Stockholm. Det skulle leda till en väldigt kraftig påspädning av boendesegregationen.

Fru talman! Jag vill tacka för de vänliga orden om Centerpartiet och vår bostadspolitik. Eftersom vi vill ha mångfald och neutralitet i bostadspolitiken är jag fullständigt övertygad om att Centerns bostadspolitik behövs här i riksdagen. Den neutraliserar nämligen den ensidighet som jag tycker att Anders Ygeman företrädde förut. Jag tycker att statsrådet hade en ödmjukare inställning. Jag går sedan över till min huvudfråga. Jag vill koppla den till bostadsutskottets hearing, där bl.a. Jag skall be att få citera honom: "Till den andra frågan om den kommunala självstyrelsen. Den har vi diskuterat vid två tillfällen. Det gjorde vi när man lagligt lade ett skattestopp 1991 1993. Där invände inte Kommunförbundet mot det, inte heller har Kommunförbundet invänt mot de frivilliga skattestoppen." Man kan säga att vi accepterar tillfälliga ingrepp på det sättet. Men vi sade på kongressen att varje kommun själv skall få avväga vilken roll den kan och bör spela som ägare av bostadsföretag. Ett tvingande åläggande från statens sida skall regleras enligt finansieringsprincipen. Det var det ställningstagande vi gjorde vid kongressen. Det var ett enhälligt ställningstagande. Känner inte ministern ett tryck på sig att lyssna till dem som har ansvaret för det kommunala självstyret? För oss i Centerpartiet är det också en oerhört viktig bit i bostadspolitiken att frågorna skall komma närmare människorna, att vi skall få delaktighet och att våra förtroendevalda i kommunerna skall känna: Här kan vi bestämma hur vi skall ha det.
Fru talman! Jag har vid ett par tillfällen under diskussionen understrukit betydelsen av det kommunala självstyret. Men jag har också poängterat att om vi skulle hamna i en sådan situation som vi nu har gjort när det gäller bostadspolitiken, att grundläggande bostadspolitiska värden av mer nationellt övergripande slag hotas av massiva utförsäljningar, finns det anledning för oss att skaffa oss ett rådrum för att se över de bostadspolitiska instrumenten. Det här handlar ju inte bara om huruvida kommunen skall göra sig av med ett kommunalt bostadsföretag. Det här handlar i grunden om hela det svenska hyressättningssystemet, om hyreslagens regler för hur vi sätter hyror i det här landet. Skulle det rubbas till följd av utförsäljning av kommunala bostadsbolag får vi ju ett helt nytt system för hyressättning, där företagen i praktiken själva dikterar villkoren för hyressättningen. Jag tycker att man i ett sådant läge måste fundera på om det inte finns skäl att ha ett rådrum för att hitta nya bostadspolitiska instrument. Det talas om ingripande i det kommunala självstyret. Skattestoppet och skattesanktionen är för mig ett mycket mer långtgående ingrepp i det kommunala självstyret. Kommunförbundet har under senare år varit mycket kritiskt till de kommunala skattesanktionerna. Det kan jag förstå utifrån kommunernas intressen. Men det har funnits ett nationellt övergripande intresse av att under de här åren stoppa upp tendenserna till kraftiga kommunalskattehöjningar lite.
Fru talman! Tack för svaret. Det finns också två andra frågor som jag tycker att det skulle vara intressant att få diskutera. Den ena handlar om att man säger att det skall finnas en viss dispensgivning. Nu undrar jag: Vilka grunder kommer den dispensen att utformas efter? Den sista frågan är: När det har varit ett rådrum - man kommer ju att driva igenom det här förslaget - kommer man att följa upp detta och noga redovisa vad det var som hände?
Fru talman! Vi tillsätter nu en utredning om allmännyttan och bruksvärdessystemet. Den utredningen skall naturligtvis titta närmare på både möjligheten att utveckla allmännyttan och konsekvenserna på bruksvärdessystemet när man inte har kommunala bostadsbolag. Den skall naturligtvis också undersöka vad som händer under den period vi har den särskilda sanktionslagstiftningen. Jag hoppas att Centerpartiet, och det tror jag, så småningom kommer att medverka konstruktivt i det utredningsarbete som efter ett inledande skede kommer att bedrivas i form av en parlamentarisk kommitté. Låt mig bara kommentera självstyret en gång till. Staten har under den senaste 20-årsperioden satsat 100 miljarder kronor i de allmännyttiga bostadsföretagen. Tendenser till utförsäljning har vi ju sett i de delar av landet som är starka tillväxtregioner. Det är Stockholmsområdet, med välmående och ekonomiskt starka bostadsföretag. Det är där den politiska majoriteten nu vill dra åt sig den ekonomi som finns i de här välmående bostadsföretagen. Men vi har ju andra delar av Sverige, som Centern borde vara intresserat av, nämligen de som har stark utflyttning. Man kommer till staten och begär ekonomiskt stöd för att hjälpa till med de kommunala bostadsbolagen, som har många outhyrda lägenheter. Det är naturligtvis ett gemensamt statligt och kommunalt intresse att lösa den problematiken. Jag ser det som något egendomligt att vi parallellt med det skulle släppa fram en utförsäljningsvåg i tillväxtområdena, där pengarna bara går till kommuner som har en ganska stark ekonomisk ställning och som kan se framför sig ett antal år med en ganska god ekonomi.
Fru talman! Med risk för att vara tjatig, det blir ju så när man kommer sent på listan, vill jag också uttala min tillfredsställelse över att statsrådet ändå säger att detta innebär en viss inskränkning i den kommunala självstyrelsen. En av anledningarna till att Folkpartiet är negativt till det här förslaget är just att vi anser att det är kommunpolitikerna själva som skall fatta de här besluten. Men med det är inte sagt att vi skall avveckla de allmännyttiga företagen. Sedan vill jag göra en kommentar. Statsrådet talade om den framgångsrika välfärdsstaten Sverige. Jag vill faktiskt ställa frågan: Är vi så väldigt framgångsrika längre? Jag tycker inte det.
Fru talman! De internationella undersökningar som Boverket har gjort när det gäller boendeförhållandena i olika länder visar att vi i Sverige har en mycket god bostadsstandard och att det är en jämnt fördelad bostadsstandard. Om man åker ut i Europa ser man andra bostadsförhållanden. Man ser i en del länder, som har valt en annan bostadspolitisk strategi, att man har ett mycket mer klassbundet boende, med rena socialbostäder för de utsatta grupperna. Det är en mycket starkare segregation. Det är precis det vi har undvikit med allmännyttan. Allmännyttan är inte enbart en boendeform för de grupper som har de svårt i samhället, utan allmännyttan är en attraktiv boendeform för väldigt breda grupper i Sverige. Det är värnet om den delen av bostadspolitiken som den här propositionen och den utredning som vi nu tillsätter skall tillgodose. Jag hoppas på en bred uppslutning av partier som står bakom grunderna. Det har Folkpartiet gjort tidigare. Man har stått bakom grunderna för den sociala bostadspolitiken. Jag blev något bekymrad över hur folkpartister agerar i Stockholmsområdet, måste jag säga. Går vi tillbaka i tiden har Folkpartiet stått bakom grunderna för den sociala bostadspolitiken. Ingripandet i det kommunala självstyret än en gång. Folkpartiet vill ju att kommuner skall förbjudas att driva verksamhet i bolagsform. Är inte det ett ingripande i det kommunala självstyret? Folkpartiet har varit anhängare av det kommunala skattestoppet. Är inte det ett långtgående ingripande i det kommunala självstyret?
Fru talman! När det gäller det kommunala skattestoppet kan jag bara säga att jag inte var med på den tiden. Det är lätt att säga, kanske, men så är det faktiskt. Min fråga gällde inte Sveriges boendestandard. Jag vet att vi i princip har världens högsta boendestandard totalt sett. Frågan gällde: Kan vi verkligen betrakta oss som ett framgångsrikt välfärdsland, nu när det är så många bekymmer på alla områden?
Fru talman! Självklart kan vi betrakta oss som en framgångsrik välfärdsnation. Alla jämförelser visar ju att Sverige är en nation med en jämn och bra fördelad boendestandard. Vi är en nation med en avancerad sjukvård, som kommer alla till del och inte är klassbunden. Vi är kanske den nation i världen som har den mest jämlika och mest framgångsrika utbildningsverksamheten. Vi kan gå igenom område efter område, men det tillhör knappast dagens debatt. Jag vill än en gång konstatera att i debatten om den kommunala självstyrelsen kan man inte säga att Folkpartiet har varit ett parti som in absurdum stått upp bakom den. Folkpartiet vill förbjuda kommuner att bedriva verksamhet i bolagsform. Folkpartiet har varit anhängare av den kommunala skattesanktionen.

Fru talman! De kommunala bostadsbolagen har varit och är fortfarande en av grundbultarna för kommunernas möjligheter att föra en social bostadspolitik. Det politiska inflytandet och allmännyttans ledande roll för hyressättningen är ett viktigt fundament för att den portalparagraf som leder bostadspolitiken, nämligen allas rätt till en god bostad till ett rimligt pris, skall kunna uppfyllas. Detta har alla partier, utom Moderaterna, hittills ställt sig bakom så sent som i den bostadspolitiska propositionen, som var föranledd av den bostadspolitiska utredningen. Denna portalparagraf har varit vägledande sedan grunderna för bostadspolitiken lades fast för mer än Nu anser samtliga fyra borgerliga partier att det inte skall vara så längre. Folkpartiet, Kristdemokraterna och, tyvärr, även Centerpartiet gör gemensam sak med Moderaterna. Här går en tydlig ideologisk skiljelinje mellan de politiska blocken, dvs. skillnaden mellan dem som fortfarande strävar efter en fortsatt social bostadspolitik och dem som vill marknadsanpassa behovet av en bostad. De borgerliga partierna tror att det privata ägandet är lösningen på alla problem. Därför vill man inte motverka en snabb utförsäljning av kommunala bostadsbolag, vilket planeras i ett flertal kommuner. Detta är ingen tillfällighet. Redan under de borgerliga regeringsåren 1991-1994 började systemskiftet i svensk bostadspolitik. Borttagande av bostadsförsörjningslagen och bostadsanvisningslagen, försämrade villkor för räntebidragen generellt och bortskaffande av de särskilda villkoren för allmännyttan var delar av strategin för detta. Det förstärktes med kraftfulla politiska markeringar, såsom avskaffandet av bostadsdepartement och posten som bostadsminister. Kommunerna har fått ta över ansvaret för bostadspolitiken, och statens roll är numera av övergripande karaktär. Tyvärr är den lagstiftning som sägs möjliggöra en social bostadspolitik, plan och bygglagen, kommunallagen och socialtjänstlagen, uddlös och inte tillräcklig för möjligheterna att ge alla rätt till en god bostad till ett rimligt pris. 90-talets bostadspolitik har kraftigt påverkat de kommunala bostadsbolagens verksamhet och utrymme för att föra en social bostadspolitik. Ekonomi och affärsmässighet har trängt undan andra mer sociala ambitioner. Lösningen på detta är naturligtvis inte en utförsäljning och en marknadsanpassning av bostadspolitiken utan en utveckling och förstärkning av förutsättningarna för kommunerna att äga och förvalta bostäder. Att då införa sanktioner mot snabba utförsäljningar av kommunala bostadsbolag eller delar av dessa är naturligtvis fullt rimligt, trots att det kan anses vara ett intrång i det kommunala självstyret. De borgerliga partiledarnas motion i frågan - från m, fp och kd - är inte särskilt övertygande och dessutom inkonsekvent med utgångspunkt i tidigare ställningstaganden. Inte ett ord sägs om kommunernas skyldigheter och möjligheter att föra en social bostadspolitik, och det verkar inte heller bekymra dem ett dugg - trots att det finns exempel på hur det kan gå. Nacka kommun sålde ut sitt bostadsbolag, och ställer nu dem som har problem eller svårigheter att få en bostad i kö hos andra kommuner. Fattiga, invandrare och socialt utsatta kan alltid hänvisas till grannkommunerna. Detta är naturligtvis orimligt och leder till ökad segregation och ökade klassklyftor, inte bara i olika kommundelar, utan hela kommuner kan ordna så att de blir socialt rensade. I Kosovo pågår etnisk rensning. En social rensning är inte lika tydlig, men likafullt oacceptabel. I den borgerliga motionen hävdas mycket kraftfullt det kommunala självstyrets princip. Den är naturligtvis viktig och skall inte inskränkas utan noggranna överväganden. Lagrådet påpekar också i sitt yttrande att det kommunala självstyret ändå ytterst bestäms av regering och riksdag, som naturligtvis har rätt att ingripa om statliga mål för en verksamhet kan åsidosättas eller får svårt att uppfyllas. Vi i Vänsterpartiet anser att detta är ett sådant fall, och vi stöder därför regeringens sanktionsförslag. Vi har dock tagit till oss av Lagrådets och KU:s kritik när det gäller retroaktiviteten i förslaget, även om ett antal borgerligt styrda kommuner försöker att kringgå syftet med den nya lagen. Vi tillstyrker också Miljöpartiets begäran om att förkorta giltighetstiden något, och vi hoppas att det kommande utredningsarbetet och så småningom regeringsförslagen i frågan skall kunna tas fram i god tid innan lagen slutar att gälla. Att yrka avslag på det framlagda lagförslaget med hänvisning till att det kommunala självstyret inte får inskränkas görs inte av principiella skäl från borgerligt håll utan enbart av ideologiska skäl. Tyvärr hade man inte samma åsikt när den borgerliga regeringen införde skattestopp eller när den socialdemokratiska regeringen införde sanktioner liknande detta förslag för de kommuner som ville höja skatten. Inskränkningar i kommunernas beskattningsrätt måste betraktas som ett betydligt större ingrepp i det kommunala självstyret än vad dagens förslag innebär. Då hade de fyra borgerliga partierna inga som helst invändningar. Er kritik blir därmed inte trovärdig, är ideologiskt betingad, och ni står inte upp för en social bostadspolitik. Trots att Centern gör sken av att ha en annan åsikt, har man i det här fallet rättat sig in i det borgerliga ledet. Vänsterpartiet är principiellt motståndare till ingrepp i det kommunala självstyret. Vi gör naturligtvis noggranna överväganden innan vi gör något som kan uppfattas som avsteg från den principen. Det som är beklagligt i det här fallet är att åtgärderna har blivit nödvändiga på grund av att den socialdemokratiska regeringen inte förmått att återupprätta social bostadspolitik efter det systemskifte som borgerligheten genomförde. Vissa insatser har genomförts. Men tillfälliga bidragsförändringar har skapat ryckighet och förvirring i vad som gäller. Vissa stöd har gett snabb effekt men ändå tagits bort, för att sedan återuppstå i ny form och med andra villkor. Det är för mycket lappande och lagande, och helhetssynen lyser med sin frånvaro. Effekterna börjar skönjas. Nyproduktionen sker endast för de kapitalstarka och med ett litet inslag av hyresrätt. Bostadsbrist håller på att skapas i våra tillväxtområden. Det redan byggda beståndet, som den nya bostadspolitiken säger sig skall värna, har sedan några år tillbaka drabbats av en värdeminskning. Det är en allvarlig signal om att nödvändig ombyggnation inte har utförts. Antalet ungdomar som vill ut i eget boende men tvingas att bo hemma ökar, trots att det är högkonjunktur och att arbetslösheten går ned. Regeringen måste ta sig samman och ta tag i de bostadspolitiska frågorna på fullt allvar. Att det inte är så visar inte minst ledningen och styrningen av bostadspolitiken. Sex ministrar har för tillfället delansvaret för dessa frågor, men ingen har helhetsansvaret. Vi får dock vara glada för att biträdande finansministern deltar i dagens debatt - något som vi inte är särskilt bortskämda med i det här utskottet. Sverige måste vara ett av de få länderna i Europa där det inte finns en minister med helhetsansvaret för bostadsfrågorna. En viktig och nödvändig del i betänkandet är enmansutredningen av allmännyttans villkor och eventuella förändringar av ägandeformen liksom en översyn av bruksvärdessystemet. Den skall få sin fortsättning och komplettering i en parlamentarisk utredning för att bredda deltagandet och ge en större påverkan inför de förslag som regeringen senare skall presentera för riksdagen. Den parlamentariska utredningen har tillkommit på förslag av utskottsmajoriteten för att stärka allvaret och tyngden i frågan. Vänsterpartiet har naturligtvis förväntningar och synpunkter på vad som skall behandlas och vad utredningen förväntas leda till. En definition av vad som menas med ett allmännyttigt bostadsföretag är nödvändig och borde ha tagits fram i samband med det här betänkandet. Vi förutsätter att det i första hand även i fortsättningen handlar om kommunala bostadsföretag. De ekonomiska villkoren måste tydliggöras, liksom förhållandet till ägaren. Kommunerna bör fortsättningsvis upprätta någon form av boendeplaneringsprogram. Frågorna måste lyftas fram i rampljuset och en nödvändig planering av de behov av bostäder som finns för olika kategorier bostadssökande göras obligatorisk. Kommunerna bör ha en skyldighet att se till att det finns en väl fungerande bostadsförmedling och ha rätt att förmedla både privata och kommunala fastighetsägares lägenheter. Kontrollen blir bättre och motverkar svarta lägenheter och oseriösa privata fastighetsförmedlare. Staten bör ompröva och förbättra produktionsvillkoren för både nybyggnad och ombyggnad. Detta kräver nya statliga insatser. Hyresrättens skattebelastning måste minskas permanent, vilket vi hoppas blir resultatet av Fastighetsskattekommitténs kommande förslag. Staten måste ge ett bättre stöd till de kommunala bostadsbolagen med ekonomiska problem. Takten för arbetet i Bostadsdelegationen måste höjas, och i första hand företagens ekonomi, ej ägarens-kommunens ekonomi, avgöra stödets omfattning. Vi ser fram mot direktiven till den parlamentariska kommitténs arbete om en möjlighet att påverka dess innehåll. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet BoU11.

Fru talman! Jag skulle kunna säga samma sak till Owe Hellberg som han sade till mig, att trots att man har en åsikt har man gått med på. Men jag tänker inte göra det. Men jag skulle ta upp en sak som du tar upp i ditt särskilda yttrande, nämligen att ni anser att man bör definiera vad som menas med allmännyttigt företag och tydliggöra vilka ekonomiska villkor som skall gälla mellan företaget och ägaren-kommunen. Det tycker jag faktiskt är ganska bra. Jag har varit med om alltför många kommuner och kommunala bostadsbolag där kommunen har fått gå in med ett oerhört högt aktieägartillskott och därmed också undergrävt sin egen ekonomi som ägare. Det är inte bra. Det behövs ett förtydligande där. Vilken syn och inställning har Vänsterpartiet när det gäller kommunens förtroendevalda? I Uppsala kommun, som inte är så långt härifrån och som tillhör det heta området, har man ekonomiska kommunala problem. Den är socialistiskt styrd. Där ser man också över sitt bolagsinnehav. Har Vänsterpartiet ingen tilltro till sina egna kommunala företrädare?
Fru talman! Först när det gäller definitionen av allmännyttan. Den är viktig, och det finns ett tydligt och klart utredningsförslag på hur den skulle kunna se ut. Det är synd att det inte finns med i det här betänkandet. Det skulle tydliggöra rollen för allmännyttan på ett bra sätt. När det sedan gäller våra kamrater i Uppsala har vi visst stort förtroende för dem. Men i det här fallet handlar det naturligtvis också om hyresgästerna, inte bara om politikernas möjligheter att fatta beslut, utan demokratin och rättvisan handlar naturligtvis om de boendes villkor. För oss är det grundläggande allas rätt till en god bostad till ett rimligt pris. Vi tror att det som pågår runtom i Sverige kommer att undergräva den möjligheten, om vi inte hade skaffat det moratorium eller andrum som vi nu har för att kunna utreda frågan ordentligt.
Fru talman! De kommunalt förtroendevalda är också invånare i sin egen kommun och lever alltså mycket nära, är t.o.m., hyresgäster. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man tror att man från statens sida skall kunna sätta sig på dem. Kommunal självstyrelse är för oss i Centerpartiet A och O i en demokrati. Vi litar på kommunpolitikerna. Vi tror inte heller att det blir en massutförsäljning av kommunala bostadsbolag, om man inte anser att man behöver det av någon anledning. Det kanske t.o.m. kan bli bättre. Vi har också sett att det finns privata hyresvärdar som är bra för hyresgästerna.
Fru talman! Tvärtemot Centerpartiet tror jag faktiskt att risken är väldigt stor för att det blir en stor utförsäljning av kommunala bostadsbolag, om man inte gör någonting. Då menar jag att man måste göra någonting också från statens sida, dels det som stärker kommunernas skyldigheter och rättigheter, dels fundera över de ekonomiska villkoren både för kommunerna och för de kommunala bostadsföretagen. Här måste man se ett sammanhang. Jag tror faktiskt att det är en väldigt stor risk för utförsäljning. Har man en gång sålt kan man inte göra någonting åt det. Då är möjligheterna för att föra en social bostadspolitik mycket starkt begränsade.

Fru talman! Owe Hellberg drar med svepande ordalag alla människor i alla partier i en enda bunt i den här kammaren. Kristdemokraterna tror inte på något förbud mot de kommunala bostadsföretagen eller över huvud taget mot andra bolag heller. Däremot tror vi att kommunerna är kompetenta nog inom självstyrelsens ram att klara av det här och se vad som är lämpligt i just den kommun man befinner sig i. Det är ändå inte så att social bostadspolitik bara kan ske och äga rum om det sker genom kommunala bostadsföretag. Owe Hellberg borde ha lite mer fantasi, lyfta blicken lite och se möjligheter i stället för att ensidigt fortsätta med den gamla förbudspolitiken. Owe Hellberg talar om uddlösa möjligheter via socialtjänstlag och andra lagar. I socialtjänstlagen finns trots allt en paragraf som handlar om kommunal hyresgaranti. Det är upp till kommunpolitiker med ett socialt patos att verkligen använda de möjligheter som finns och lyfta blicken lite grann. Vi fick ett antal exempel när vi hade en hearing här för några veckor. I Tyresö kommun hade man ett antal idéer och fantasier som hur man skulle kunna lösa de sociala bitarna i händelse av att kommunen skulle sälja ut av sitt bolag. Gammal stelhet som förhoppningsvis kan mjukas upp tycker jag Vänstern står för. Det blir en kommunal bostadskommitté snart där vi får diskutera frågan vidare.
Fru talman! Det här handlar väl inte om gammal stelhet utan möjligheten att utveckla allmännyttan och villkoren för de allmännyttiga företagen. Det står visserligen inskrivet att man skall titta på nya företagsformer. Vi menar att man i första hand skall utveckla de kommunala bostadsföretagen i den här riktningen, på ett nytt sätt, med ett större inflytande för hyresgästerna. När det sedan gäller lagstiftningen, Ulf Björklund, har du och jag suttit i samma bostadspolitiska utredning en gång i tiden. Jag ställde frågan gång på gång: Kan lagstiftningen garantera människor som är utsatta och som har svårt på bostadsmarknaden att få en lägenhet, en bostad? Vad i den lagstiftningen garanterar detta? Jag fick tyvärr aldrig något bra svar, Ulf Björklund. Då är det faktiskt endast de kommunala bostadsföretagen eller allmännyttan där man på politisk väg kan ge möjlighet för att skapa utrymme för de utsatta hushållen. Tar vi bort den möjligheten har vi ingenting annat i dag. Jag skulle gärna vilja veta vad Ulf Björklund har för någonting i bakfickan i en sådan situation. Han gav inget svar då, och jag tror inte han kan ge något i dag heller.
Fru talman! Det finns i dag kommuner som inte har någon allmännytta. Uppenbarligen klarar man de sociala bitarna i de kommunerna. Jag kan förstå att det finns viss svårighet i de större kommunerna. Jag befinner mig med mitt boende inte i någon stor kommun att tala om, så jag kan förstå det i och för sig. Men används socialtjänstlagen på rätt sätt finner vi ett antal paragrafer i den som också berör boende, bl.a. hyresgarantin för kommunen. Sedan är det inte förbjudet att göra som många kommuner gör, att man helt enkelt garanterar sig ett antal lägenheter hos privata företag eller ett antal bostadsrättslägenheter och använder det i akutsituationer när det finns sociala behov. Detta kan ofta ske på ett diskret sätt utan att det blir någon typ av utpekande. Det är nya idéer, lite fantasi som behövs för att hitta de nya spåren. Det är det jag tror är nyttigt att vi får diskutera i den bostadspolitiska kommitté som kommer och som kanske kan visa på nya möjligheter. Den utredningen kommer nämligen av det skälet att här är vi lite stelbenta. Vi behöver tänka i nya banor. Nytänkande skulle inte skada Vänsterpartiet heller.
Fru talman! Vi har inget emot ett nytänkande, men vi har vår ideologiska grund att stå på, och vi vet vart vi vill. Utvecklingen måste naturligtvis ske utifrån den inriktningen. Visst kan man hitta former för överenskommelser, osv., men både Ulf Björklund och jag vet att det endast kan ske på frivillighetens väg om fastighetsägaren tycker att det är rimligt och vill vara med om en sådan lösning. De garantierna finns alltså inte i dag. Också denna fråga måste vi faktiskt ta upp i detta sammanhang. Principen om allas rätt till en god bostad till ett rimligt pris måste gälla även om man tillhör en utsatt familj eller på något sätt inte tycks passa dem som hyr ut eller äger bostäder.
Fru talman! Det här betänkandet behandlar ett förslag från regeringen om att de nuvarande bestämmelserna om indragning av räntestöd vid ägarförändringar och överlåtelser av kommunala bostadsföretag skall ersättas av ett nytt, tidsbegränsat sanktionssystem. Man har också beslutat om en utredning för att ta fram underlag för kommande beslut om den s.k. allmännyttan - om det går att hitta nya former för hur icke vinstdrivande bostadsföretag kan organiseras och hur hyresgästernas inflytande kan öka. Det som nu håller på att ske på sina håll är att de allmännyttiga företagen försvinner eller utarmas. Det blir hart när omöjligt att återskapa dem. Enligt regeringsformens 1 kap. 2 § skall det särskilt åligga det allmänna att bl.a. trygga rätten till bostad samt att verka för social omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö. Stadgandet är ett uttryck för den vikt bostadspolitiken skall ha. Vid en utförsäljning av de allmännyttiga bostadsföretagen riskerar man att de bostadspolitiska målen inte kan uppnås. Denna tillfälliga lagstiftning avser att ge lite rådrum under den tid som utredningen av allmännyttan pågår. Svårigheten är givetvis att stifta en lag, om än tillfällig, som gäller hela landet, när det ser så olika ut i landets kommuner. Många kommuner har säkerligen dragit på sig ett alltför stort bestånd av allmännyttiga bostäder som de dessvärre inte kan sälja därför att det inte finns några köpare. Många kommuner har redan en väldigt hög kommunalskatt och skulle aldrig komma på tanken att sänka skatten när det finns så stora behov att tillgodose inom skolan och äldreomsorgen. Vi i Miljöpartiet ställer oss bakom idén om ett rådrum, och vi ställer oss för övrigt också bakom den slutliga utformning som detta betänkande fick sedan några viktiga punkter i vår motion inarbetats i betänkandet. Det gäller t.ex. tidsbegränsningen, som kortats ett halvår, och retroaktiviteten, som Lagrådet sedermera avstyrkte. Lagen kommer inte att gälla förrän den 19 juni, och vetskapen om detta har tydligen föranlett vissa kommunala bolag att blixtinkalla bolagsstämmor och göra snabbutdelningar innan lagen träder i kraft. Det förefaller dock lätt hysteriskt, eftersom lagen över huvud taget inte är tillämplig på det som hänför sig till tidigare räkenskapsår. Förutom Lagrådet har även konstitutionsutskottet och finansutskottet yttrat sig över förslaget. Konstitutionsutskottet har lämnat synpunkter på förslagets inverkan på det kommunala självstyret och på giltighetstiden. Man kan inte finna att lagförslaget strider mot bestämmelserna om kommunal självstyrelse i regeringsformen, men man finner att denna ändå inskränks. Enligt KU är det givet att det från kommunal självstyrelsesynpunkt är bättre ju kortare lagens giltighetstid är. Miljöpartiet har fört fram ett förslag om att kommunerna själva skall kunna fatta sådana här viktiga beslut med tvåtredjedelsmajoritet eller med två beslut med mellanliggande val. Bostadsutskottet har beslutat hänvisa den frågan till konstitutionsutskottet, som skall behandla förslaget i samband med en utredning om kommunal demokrati som Britta Även Kommunförbundets nye ordförande visade stort intresse för förslaget vid den hearing som bostadsutskottet höll i maj i frågan. Begreppet skälig avkastning har gett upphov till en del definitionsproblem. De hann inte lösas nu, men utskottet anser det angeläget att regeringen snarast återkommer till riksdagen i frågan. Detta förutsetts kunna ske i samband med budgetpropositionen i höst. Kommunerna skall kunna begära dispens från lagen t.ex. om man behöver rekonstruera bostadsföretaget eller sanera kommunens ekonomi. Det kan också finnas andra skäl. Ett kriterium som vi åtminstone fått med i betänkandet är att man skall kunna avyttra fastigheter som används till annat än bostadsändamål utan att drabbas av sanktionerna. Det är en synpunkt som vi fått från kommunföreträdare. Eftersom vi fått igenom att sanktionen skall gälla en kortare tid tycker vi att det är angeläget att utredningen om allmännyttans framtid kommer i gång så fort som möjligt. Den bör också utvidgas till att bli en parlamentarisk utredning för att få mer genomslag och långsiktighet. Det finns många intressanta former för hyresgästinflytande och olika typer av ägandeformer att undersöka. Det sociala ansvar för boendet som kommunerna har är också en viktig aspekt. Den kooperativa hyresrätten håller på att permanentas genom ett förslag till ny lagstiftning som jag hoppas kommer snart. Självförvaltningen i bostadsområdena behöver utvecklas. Pågående försök måste få tillbörlig uppmärksamhet och stå som modeller för fler intresserade. Människor vill att deras bostadsområden skall utvecklas, inte avvecklas. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet

Fru talman! Vi moderater står givetvis bakom båda reservationerna i detta betänkande, men kommer bara att yrka bifall till och begära votering om reservation nr 1. När jag lyssnade på denna debatt var det på gränsen att jag fick hjärtat i halsgropen. Här stod Anders Ygeman och pratade om samförstånd. Jag förutsätter att han menade samförstånd utanför det nuvarande regeringsunderlaget. Sedan nämnde han framför allt moderaterna för deras agerande kring Nacka och viljan att bibehålla kommunernas rätt att själva få bestämma om de vill ha ett kommunalt fastighetsbolag eller ej. Han kallade Nacka för Frankensteins laboratorium och sade att det var en social apartheid. Jag har hört bättre förutsättningar för ett kommande samarbete. Låt mig säga några ord om Nacka. Om man ser på hyrorna i den del av bostäderna som i dag har sålts ser man att de inte är högre än hos jämförbara allmännyttiga bostadsbolag i regionen. Då borde Anders Ygeman kanske ösa lite av sin galla mot de egna. Fru talman! Denna vår har i och för sig varit bra för bostadsutskottets del. Den har varit positiv. Vi har fått mycket publicitet, men jag måste säga att det är negativt framför allt ur den enskildes synpunkt. Det är en förlust för demokratin. För någon vecka sedan beslutade riksdagen om att höja kraven för att hyresgäster skall få ombilda sina lägenheter till bostadsrätter. I Sveriges riksdag har vi 349 ledamöter. Jag räknar varje ledamot som i runda slängar 0,3 %. Vi tar i denna kammare många beslut med bara 0,3 % övervikt. Det är acceptabelt. Om däremot 51 % av hyresgästerna i ett hyreshus enligt en accepterad demokratisk majoritetsprincip beslutar att ombilda sin fastighet till bostadsrätter tillåts det plötsligt inte. Det är en klockren markering om att enskilda människor är mindre kloka än vi som sitter i Sveriges riksdag. Jag är inte säker på att den uppfattningen delas utanför det här huset. Sedan vill jag bara upprepa det som jag sade senast när vi förde den här debatten, nämligen att det är helt ointressant om det är 51 % eller 100 % som är intresserade av att bilda bostadsrätt. Det är banken som avgör hur de finansiella förutsättningarna ser ut. För banken kvittar det hur många procent som står bakom. Fru talman! Jag har inte kollat varje enskild riksdagsledamots bostadssituation. Men jag tror att jag utan att göra våld på sanningen med stor lätthet kan komma fram till att en överväldigande majoritet av den här kammarens ledamöter antingen bor i bostadsrätt eller egnahem. Det är inget fel på det; jag noterar bara att det är så. De som bor i allmännyttan, som vi i dag pratar om, kan man nog räkna på ena handens fingrar även om man amputerar ett par stycken. Politikerna i Sveriges riksdag har alltså själva vid sina köksbord tillsammans med sina familjer bestämt att de vill bo i bostadsrätt eller egnahem. Man tillmäter inte medborgarna, väljarna, samma möjligheter. De skall förhindras att bo på det sätt som majoriteten av oss ledamöter tycker är bra. Det var typiskt att statsrådet fick bråttom efter sitt anförande i den här debatten. Han chockade ju oss i kammaren för en månad sedan. Då fick han en fråga från, tror jag, Rigmor Ahlstedt i Centerpartiet. Jag tror att hon frågade vad han tänkte göra för att motverka höga hyror. Han svarade - och han är ändå bostadsminister - att han skulle be Boverket att utreda vad som hindrade sänkta boendekostnader. Fru talman! Jag tycker att det är lite väl magstarkt att en som är utsedd till bostadsminister av regeringen inte själv vet utan måste fråga ett verk. Det är i och för sig ett specialistverk. Men när man tillsatte en bostadsminister trodde jag faktiskt att man förutsatte att han, om han inte hade kompetensen avseende en sådan fråga, skulle skaffa den illa kvickt. I Malmö bråkar man om den befintliga allmännyttan. Men det finns inget förslag för hur man skall lösa problemet med nybyggnation. Det är inget parti som anslår pengar till nya subventioner. Man måste acceptera de regler som gäller på marknaden. I dag skall vi diskutera förbudet mot att sälja hela kommunala bostadsaktiebolag. Jag tycker att det strider mot den kommunala självbestämmanderätten. För att slippa att få replik i det här avseendet vill jag bara markera och tala om att jag, rätt eller fel, anser att det kommunala skattestoppet var ett lika stort ingrepp i den kommunala självbestämmanderätten. Om ett parti går ut i en kommunal valrörelse och säger att det vill sälja det kommunala bostadsaktiebolaget eller höja skatten är det upp till det partiet att göra så. Man kan få lov att säga att man vill höja skatten till 50 kr om nu något parti är så dumt att det vill göra det. Partierna skall ha rätt att göra det. Vi skall inte hindra dem genom beslut i Sveriges riksdag. Det finns helt klart partier i kommuner som i den senaste valrörelsen gick ut och sade att de ville sälja hela eller delar av det kommunala fastighetsbeståndet. Det tycker jag att de skall ha rätt till. Om de inte får den rätten innebär det en uppenbar inskränkning i demokratin. När det gäller förbudet mot att sälja hela det kommunala bostadsbolaget är det inte, som man kan tro när man t.ex. lyssnar på Anders Ygeman, enbart de borgerliga partierna och speciellt Moderaterna som är kritiska till det. På en utfrågning som utskottet hade för inte så länge sedan var Kommunförbundet, genom sin ordförande, skarpt kritiskt till förslaget. Så vi är ju inte i helt fel liga, Anders Ygeman. Det intressanta är att det inte finns något tvång. Det finns ingen lag som i dag tvingar en kommun att ha ett kommunalt bostadsföretag. Det finns lagar som säger att det skall finnas skola, sjukvård och äldreomsorg. Ibland säljer man skolor och privatiserar sjukvård, äldreomsorg och barnomsorg. Jag har hittills inte sett något som pekar på att ni vill stoppa det, även om herr pratminister Engqvist av och till gör en del uttalanden, som han i och för sig tar tillbaka dagen efteråt. Ni vill alltså sätta in sanktioner för en verksamhet som en kommun inte är tvingad att ha. Jag tycker i alla fall inte att det är höjden av demokrati. Varför skulle detta bara vara tillfälligt, Anders Ygeman? Varför skall det inte för evigt vara ett förbud mot att sälja? Fru talman! Detta får faktiskt också konsekvenser. Om en kommun som är välskött och har få sociala problem säljer sitt bostadsföretag finns det ingen allmännytta inom kommunen. Den skall då betala straffskatt. Man säger att detta drabbar de människor som bor där enormt. Men den kommun som är ekonomiskt misskött kan få sälja sitt bolag. Då finns det heller ingen allmännytta. Var skall de människor som inte platsar på den s.k. marknaden bo i den kommunen? Vad har Anders Ygeman för råd till de människorna och den kommunen? Fru talman! Att Vänsterpartiet säger ja till det här är ingen överraskning. Vänsterpartiet har alltid sagt ja till förslag som styr medborgarna, oftast mot deras vilja. Det är historiskt bevisat. Men Miljöpartiet har lite mer problem. Om det inte är fel på alla referat som man har läst i pressen, hört på radio och sett på TV finns det en del individualister i Miljöpartiet. De har riktat mycket skarp kritik mot att man skall inskränka kommunernas rätt att själva bestämma över sin egendom. Miljöpartiet hade en motion om att det, om man t.ex. skulle sälja ett kommunalt bostadsföretag, skulle krävas 66 % majoritet i kommunfullmäktige. Det förslaget har vad jag förstår försvunnit, eftersom det är helt orimligt. Då måste samma krav även ställas när man skall privatisera ett dagis, ett sjukhus eller ett vårdhem för äldre. Fru talman! Jag noterar att regeringens bostadspolitik har misslyckats. Man införde bruksvärdesprincipen för 30, 40 år sedan. Den skulle bara vara tillfällig. Den är fortfarande kvar. Ett bättre betyg på en misslyckad politik går inte att finna.

Fru talman! Det är lite talande att moderaterna när de väl kommer in i debatten i huvudsak ägnar sig åt att diskutera det betänkande vi behandlade i kammaren för två veckor sedan om kvalificerad majoritet. Det förslaget har vi redan diskuterat två gånger. Jag finner därför ingen anledning att fortsätta den diskussionen här i dag. I Nacka har man i genomsnitt haft 30 % högre hyreshöjningar 1993-1999 än t.ex. Svenska Bostäder, som ligger i Stockholms kommun. Det innebär att en familj i Fisksätra får betala 3 950 kr mer om året i hyreshöjning än en familj i Stockholm. Det är klart att det finns andra som också har högre hyra. Men det är en klen tröst när hyran höjs så att du inte kan bo kvar i ditt boende. Du står utanför huset, vräkt, och ser på huset och säger: Oj, jag hade kunnat bli vräkt även om jag bott i Stockholm! Det står fritt för var och en att köpa bostadsrätt. Det finns bostadsrätter på marknaden. Det är inget problem. Vi vill inte förbjuda någon att köpa en bostadsrätt till det marknadspris som gäller. När det gäller kommuners behov av att omstrukturera sitt bostadsbestånd rekommenderar jag Andersson att läsa betänkandet. Där står det att kommuner kan slippa sanktionen om de omstrukturerar en del av sitt allmännyttiga bestånd om det är i stor majoritet på orten. Det står inte att de kan sälja ut alla sina allmännyttiga lägenheter.
Fru talman! När Anders Ygeman i eftermiddag eller kanske i kväll läser mitt anförande kan han klocka hur lång tid det tar att läsa och hur lång tid jag berörde det betänkande vi debatterade i förra veckan. Jag gjorde det som en bakgrund till en vår där vi fattat beslut i kammaren som har drabbat både enskildas valfrihetsmöjligheter och demokratin. Jag måste också säga något om Fisksätra. Det har sagts i debatten att man bara skulle sälja ut guldäggen. Allting är relativt. Men Fisksätra, som såldes först, var knappast guldägg rakt igenom. När det gäller hyreshöjningarna i Nacka har man gjort en jämförelse med likartade kommunala bostadsföretag i regionen, och de har varit likadana. Då har tydligen hyrorna alltid varit för höga, eller hur Anders Ygeman?
Fru talman! Det går väl att konstatera att hyrorna har varit högre än på andra ställen i regionen, eftersom de borgerliga politikerna nu kan plundra bostadsföretag på miljardtals kronor som rättmätigt borde ha använts till att sänka hyran. Det är inte bara guldäggen som säljs ut i Nacka. I Nacka säljs alla allmännyttiga lägenheter ut. Det fagra talet om valfrihet existerar inte i Nacka för den som vill välja att bo i allmännyttig hyreslägenhet. Den valmöjligheten existerar inte. Därmed har Nacka kommun också tydliggjort vad moderaternas valfrihet betyder i praktiken: Valet mellan att köpa sig en lägenhet eller att bo på gatan.
Fru talman! Skall man skratta eller gråta? Här säger Anders Ygeman att valet står mellan att äga sin lägenhet eller att bo på gatan. Vi har kommuner i Sverige där det faktiskt inte finns några kommunala fastighetsföretag, eller mycket få, och där de dominerande hyresfastighetsägarna, i den mån det finns hyresfastigheter, är privata ägare. Är det något ställe där alternativet är att bo på gatan är det i dag i stora kommuner med stora kommunala bostadsföretag. Det har i och för sig inte med företagen att göra. De kommunerna har sådana problem. Det är där de stora mänskliga tragedierna kanske utspelas. Vi är i alla fall överens om följande. De kommunala bostadföretagen i Stockholm har haft en för hög hyra, enligt Anders Ygeman. Det är tacksamt att få det erkännandet.
Fru talman! Att Lars-Erik Lövdén vände sig till Boverket kanske inte är så konstigt, Sten Andersson. Han är inte bostadsminister. Vi har ingen bostadsminister. Han jobbar inte med de frågor som rör byggkostnader, osv. Det ligger på ett annat departement och en annan minister. Vi har sex ministrar att hålla reda på. Det är kanske därför det är en sådan oreda i bostadspolitiken. Sten Andersson sade att Vänsterpartiet är för alla förslag som inskränker medborgerliga friheter. Jag skulle vilja vända på det. Medborgarna har också rättigheter. Jag hoppas att Sten Andersson anser att rätten till en bostad är ett omistligt krav. En bostad är något som alla behöver som en trygghet i sitt liv. Om nu de kommunala bostadsföretagen försvinner helt och hållet i en kommun, vilket ansvar har kommunen och kan kommunen ta för att trygga bostadsförsörjningen åt sina invånare? Vilka förslag har moderaterna i dessa frågor? Jag har inte hört ett enda ljud om det vare sig i era motioner eller från Sten
Fru talman! Owe Hellberg må förlåta mig, men man lottar inte på ministerlistan om vem som skall komma hit till riksdagen och företräda regeringens bostadspolitik. Det är faktiskt Lövdén. Jag tror att det är en viss beräkning med att han är utsedd att svara för de frågorna. Jag gick väl till överdrift. Det gäller inte alla förslag. Men i stort sett har Vänsterpartiet och dess företrädare här i kammaren oftast sällat sig till förslag som innebär att besluten skall komma uppifrån, och allmänheten rätter sig och packer sig efter detta. Owe Hellberg talade om rättigheter. Jag tycker att det är en demokratisk rättighet, Owe Hellberg, att om 51 % i en hyresfastighet anser att de vill bilda bostadsrätt skall de få göra det. Det innebär inte att de 49 % som inte vill bilda bostadsrätt blir kastade på gatan. De kanske t.o.m. i första skedet får bo kvar på bättre ekonomiska villkor än de som är med och betalar ombildningen. Sedan till frågan om det sociala ansvaret om det inte finns ett allmännyttigt bostadsföretag. Jag tycker att Ulf Björklund i sin replik till Owe Hellberg gav bra exempel på de verktyg som faktiskt finns.
Fru talman! Vilket ansvar de olika ministrarna har tror jag är väldigt svårt att utreda. Det är ett av grundfelen. Det finns i dag inte någon bostadspolitik. Den började ni att dra in på 1991-1994. Sedan har det inte hänt särskilt mycket i rätt riktning. I frågan om det sociala bostadsförsörjningsansvaret hänvisar Sten Andersson till Ulf Björklund och Kristdemokraterna. Det är bra att man hänvisar till andra partier. Men det vore mycket bättre om man redovisar sina egna åsikter i den här frågan. Jag har väldigt tydligt och klart redovisat hur vi i Vänsterpartiet ser på detta och vilka synpunkter vi kommer att ha på den kommande parlamentariska utredningen när det gäller allmännyttan och dess roll för bostadspolitiken framöver.
Fru talman! Jag noterar först att Owe Hellberg ställer upp för och stöder den bostadspolitik som inte finns. Det sade han precis nu. Det är rätt bra verbal akrobatik att stödja någonting som man själv säger inte finns. Owe Hellberg sade: Det finns ingen bostadspolitik. Sedan refererade jag till Ulf Björklund. Han sade att kommunen kan begära att privata fastighetsägare skall avsätta vissa lägenheter. Socialtjänstlagen säger i dag att om det finns tomma lägenheter i en kommun kan man inte neka någon som kommer från en annan kommun att flytta in. Det går inte. Jag tror att instrumenten finns. Vi har faktiskt år 1999 i Sverige, Owe Hellberg. Det är inte någon katastrof i de kommuner som saknar allmännytta. Det kan man ibland inbilla sig om man lyssnar på Owe Hellberg och co.
Fru talman! Sten Andersson kanske inte lyssnade på mitt anförande. Det var kanske dags att ta en paus i debatten. Dock borde Sten Andersson veta att bostadsutskottet i förrförra veckan beslutade att hänskjuta frågan om kommunala beslut till konstitutionsutskottet och Britta Lejons utredning. Jag tror att Sten Andersson var med på det sammanträdet. Jag kommer inte ihåg riktigt. Varför förlöjligar Moderaterna det här förslaget redan på det här stadiet? Det finns alltså inte i en motion som vi har lagt fram, utan det har dykt upp under tiden. Det skall vara med i Britta Lejons utredning. Det gäller alltså förslaget om ett beslut med två tredjedels majoritet eller ett beslut med mellanliggande val. Beslutet fattas där det hör hemma, men man får en fördröjningsmekanism i sådana här viktiga frågor. Ilmar Reepalu, som ni gärna hänvisar till när det gäller ert avstyrkande av betänkandet, uppgav ju på hearingen att han själv hade umgåtts med precis den här tanken.
Fru talman! Det är rätt att jag vet om detta. Jag var t.o.m. närvarande och justerade detta betänkande. Men det var ändå en motion lagd i anledning av det betänkande som vi diskuterar här i dag. Då tycker jag att det är läge att diskutera det här i kammaren. Sedan kan vi inom parentes tycka att det är lite förvånansvärt att Miljöpartiet, som säger att man är en seriös samarbetspartner, först kommer överens om att ställa sig unisont bakom ett betänkande och sedan skickar in en reservation i efterhand. Det stärker inte Miljöpartiets aktier som framtida samarbetspartner.
Fru talman! Vi har ingen reservation eftersom vi har fått igenom så mycket från vår motion, bl.a. detta om fördröjningen, tidsbegränsningen och retroaktiviteten. Dessutom finns det en massa andra positiva skrivningar om våra förslag. Det är detta som samarbetet gäller. Därför har vi inte behövt ha någon reservation. Vi står bakom betänkandet.
Fru talman! Ni skrev ingen reservation, men ni skrev en motion efter det att ni hade godkänt ett förslag till ett betänkande. Jag tyckte att det var lite konstigt att man gör så om man ingår i ett regeringsunderlag. Det intressanta är ändå förslaget om två tredjedels majoritet i fullmäktige för vissa beslut. Man kan inte bara isolera detta till de kommuner som har kommunala fastighetsbolag. Det finns verksamheter som jag anser vara mycket mer nödvändiga och mycket mer tvingande för kommunerna. Tänker ni följa tanken fullt ut och utöka antalet områden? Då kan det bli svårt att driva en valrörelse. Det är knappt något parti eller någon konstellation i Sverige som får 66 % av rösterna eller mer. Det är undantagsvis som det sker. Om man går ut och driver en valrörelse och säger att även om man får 60 % av rösterna kan man inte genomföra det, kan jag tänka mig att människor känner misstro och att förtroendet minskar för demokratin. I alla fall utom kanske i grundlagsfall skall den etablerade principen gälla, dvs. 50 % plus 1 %. Man kan inte göra sådana här undantag därför att de passar för tillfället. Då hamnar vi i en situation som på sikt kan bli direkt förödande.

Fru talman! Jag hade tidigare nästan bestämt mig för att inte hålla mitt anförande. Men efter att ha hört Björklund känner jag att behovet är ganska stort. Vi kan konstatera att bostadspolitiken har gått in i någon sorts törnrosasömn sedan den borgerliga regeringen trädde till 1991. Det är hög tid att någon väcker den. Jag är glad att jag tillhör en majoritet som är beredd att återskapa det som en gång var en social bostadspolitik. Felaktigheterna i resonemangen är mycket stora. Förutom att Sten Andersson diskuterar fel betänkande har han dessutom uppfunnit en bostadsminister som inte finns. Däremot har vi en biträdande finansminister som har ansvar för de här frågorna. Dessutom har han ansvar för den kommunala skatteutjämningen som kommer att debatteras senare i dag eller i morgon. Dessutom tror Sten Andersson att det finns en bostadsanvisningslag som kommunerna har rätt att använda sig av. Jag blir djupt deprimerad när folk som sitter i bostadsutskottet är så dåligt pålästa när det gäller hur den svenska bostadslagstiftningen fungerar. Jag blir också djupt deprimerad med tanke på att vi kommer från samma stad. Sten Andersson borde ha kunnat följa debatten lite grann i tidningarna hemma. Där kan man konstatera att det inte finns något utrymme för Malmö kommun att få fram lägenheter till dem som i dag bor på härbärgen. Det finns de som bor på härbärgen som dessutom kräver drogfrihet. Vi kan inte ordna några lägenheter. Kommunen saknar alla lagliga möjligheter att framtvinga en bostad. Socialtjänstlagen, som det har hänvisats till här, ger endast rätt till tak över huvudet. Det ordnar man fram via härbärgen och på andra sätt också. Men folk i Sverige saknar rätt till bostad i dag. Det finns ingen möjlighet, varken via plan och bygglagen eller socialtjänstlagen, att ordna bostäder till någon. Jag föreslår att Sten Andersson tar sig en titt på detta så att debatten i fortsättningen i alla fall blir så pass hyfsad att man inte hänvisar till någonting som inte finns. Vänsterpartiet har drivit det här kravet ganska länge. När jag tog upp den här lagstiftningen vid ett tidigare tillfälle fick jag beskedet av Inga Berggren, tror jag det var, att det var fel. Det gällde kravet att möjligheten till en bostadsanvisningslag skulle återskapas. Det handlar också om möjligheten till obligatoriska bostadsförmedlingar för att förhindra svarta affärer och framför allt också för att se till att kommunerna får en rådighet över bostadsbeståndet. Sedan säger Sten Andersson i sin sista replik till Owe Hellberg - därför har inte Owe Hellberg någon möjlighet att svara - att Vänsterpartiet stöder en social bostadspolitik som inte finns. Jag föreslår att Sten Andersson om inte nu, så i alla fall efteråt, läser s. 18 och 19 i betänkandet. Där finns ett särskilt yttrande från Vänsterpartiet där vi mycket tydligt klargör att vi hade och har en större önskan än den som finns i betänkandet. Detta är inte något slutbetänkande. Detta är en nödvändighet på grund av brist på ett snabbare arbetsätt från socialdemokratin nu och under de borgerliga perioderna tidigare. Vi vill se en definiering av allmännyttan, och vi har konkreta förslag på hur allmännyttan borde definieras. Det första skulle handla om att vinstuttagen i de här företagen borde vara mycket begränsade. Det förvånar mig att det har varit så lite debatt i den frågan. Hela frågan har kommit att handla om utförsäljningen. Vi säger också att dessa bolag skall ha en klar kommunal majoritet. Om jag själv fick bestämma skulle jag gärna se ett hundraprocentigt ägande från kommunerna. Vi säger också att ett mycket tydligt brukarinflytande skall gälla. Det handlar om bostadsbolag som är beredda att ge de boende ett tillräckligt starkt inflytande både avseende den ekonomiska skötseln och den rent fysiska skötseln av bostadsbolagen. Dessutom anser vi att självkostnadsprincipen skall gälla, vilket är analogt med begränsade vinstuttag. Det handlar om bostadsföretag som har ett spritt ägande i olika delar av en kommun. Det ger möjligheter för alla att bosätta sig i alla delar av kommunen. Så fungerar inte en rad kommunala bostadsbolag i dag. Därför vill vi ha en skärpning inte bara avseende försäljningen utan också när det gäller hur de här bolagen skall drivas så att de blir en del av den sociala bostadspolitiken. För mig räcker det inte med att det finns ett ägande för att vi skall kalla detta social bostadspolitik. Det ställer också vissa krav på vad de här bolagen skall ägna sig åt. Det är förhoppningsvis det som den parlamentariska utredningen kommer fram till. Förhoppningsvis får vi också en majoritet i kammaren vid det tillfället som kan definiera det här på ett sådant sätt att det för mig blir en rimlig social bostadspolitik. Det handlar framför allt om statens uppgift att skapa de lagar och förutsättningar som vi behöver för att driva en social bostadspolitik och återskapa eller förnya en del av de gamla lagar som ni valde att ta bort. Det är detta som är ideologin i frågan. Dessutom undrar jag med vilken rätt som Moderaterna kan hävda valfrihet när man i sina politiska dokument säger att de kommunala bostadsföretagen och andra kommunala bolag skall säljas ut i samtliga kommuner. Det är en fullständigt främmande tanke för mig att det partiet tar sig rätten att prata om valfrihet.

Fru talman! Jag diskuterar fel betänkande, sade Sten Lundström. Men jag talade ju om att jag gjorde en liten tillbakablick på det som hände under våren. Det finns faktiskt ingen talman i världen som kan säga att det är förbjudet. Det handlade om det nu aktuella området. Jag tog bara upp en rad exempel på misslyckad politik. Vad Vänstern vill eller inte vill är ointressant. Den lagstiftning som finns i dag är den vi lever efter. Om det nu är så viktigt att ha ett allmännyttigt bostadsföretag och det finns ett sådant i en kommun med usel eller misskött ekonomi kan det säljas utan att man drabbas av sanktioner. I och med att hela kommunen är misskött kan invånarna i en sådan kommun misstänka att det finns många människor med stora sociala problem. Men då saknas den allmännytta som Sten Lundström lovprisar. Hur skall han hantera de människorna? Sedan till det här med härbärgen. Det var väl ändå att ta ned debatten till en lite väl konkret nivå som vi kanske inte skall syssla med i Sveriges riksdag. Till sist, fru talman: Vi har rätt i Sveriges riksdag att fatta tunga beslut med 0,3 % röstövervikt. Men om 65 % av de boende i en hyresfastighet kommer överens om att de vill ombilda fastigheten och banken accepterar kalkylen tycker Vänsterpartiet att det är okej att köra över denna majoritet på 65 %. Men i Sveriges riksdag gäller 0,3 %. Det är djupa frågor. Det är okej för Vänsterpartiet. Jag kallar inte det för demokrati.
Fru talman! Jag konstaterar att Sten Andersson återigen använder rätt mycket tid till att diskutera ett betänkande som redan är slutbehandlat i den här kammaren. Jag utgår från att Sten Andersson också kan läsa yttrandena som handlar om det här, så jag behöver inte svara. Den lagstiftning som finns gäller, säger Sten Andersson. Ja, det är ju också att sätta sig platt på marken och mata ankorna. Det måste ju finnas en större önskan här i livet än att behålla den lagstiftning som finns. Den utredning som kommer till stånd är i allra högsta grad av betydelse för den framtida bostadspolitiken och för hur vi skall kunna förändra lagstiftningen. Det måste ingå i det utredningsuppdrag som nu läggs fram för att bl.a. försöka definiera allmännyttan och bruksvärdesprincipen. Sedan säger han att det är att komma ned till en lite väl konkret nivå att diskutera härbärgen. Men det är ju det här det handlar om. Den sociala bostadspolitiken har fullständigt havererat, bl.a. på grund av att staten har frånsagt sig sitt ansvar för den sociala bostadspolitiken genom att ta bort den lagstiftning som förr gav kommunerna möjlighet att ge lägenheter till dem som behövde. Att jag tar upp det här beror på att Sten Andersson hävdar att den lagstiftningen finns. Sten Andersson pratar också om dåligt skötta kommuner. I huvudsak handlar det inte så mycket om dåligt skötta kommuner när det gäller de bostadsbolag som har stora ekonomiska problem. Det handlar framför allt om att det är en dålig fördelning av tillväxten i det här landet. Det är en oerhörd utflyttning från en rad kommuner och det skapar många tomma lägenheter. Vi har ett konkret förslag. Vi tycker att Bostadsdelegationen faktiskt skall sluta förhandla med kommunerna och i stället börja förhandla direkt med de kommunala bostadsföretagen för att skapa ekonomiska förutsättningar för bostadsbolagen att överleva i en eller annan form. Sedan finns det ingen generell försäljningsrätt när det gäller bostadsbolag med dålig ekonomi. Det har jag aldrig sett i betänkandet.
Fru talman! Sten Lundström sade att det var dålig fördelning av tillväxten. Tänker Sten Lundström nu via sitt parti försöka få igenom något förslag om att staten skall fördela t.ex. var företag skall etablera sig, hur de skall etablera sig och i vilken omfattning? Jag skall inte gå in på det. Den debatten kommer till hösten. Men den politiken har runt om i hela världen totalhavererat, så det är väl ingenting vi behöver ta upp. Sten Lundström vill inte svara på frågan om bostadsrätter. Jag vet att vi diskuterade det i kammaren för 14 dagar sedan. Men skulle Sten Lundströms kommentarer och inskränkningar bli verklighet skulle vi faktiskt få lov att lägga ned mycket av debatterna här i riksdagen. Jag kan på rak arm berätta om många kammardebatter där man t.ex. har refererat till tidigare beslut i ett tidigare betänkande. Om nu Sten Lundström liksom även hans eget parti tycker att det är fel debattmetod kan ju Sten Lundström motionera om det, så får vi se vad riksdagens majoritet tycker efter det att riksdagen har samlats igen till hösten.
Fru talman! Jag kan ge Sten Andersson en poäng eftersom jag också har hänvisat till många gamla debatter i mitt anförande, precis som Owe Hellberg och en hel del andra gjorde. Jag hänvisade bl.a. till de dåliga beslut som ni fattade mellan 1991 och 1994 när det gällde lagstiftning om bostadsmarknaden. Men jag tycker att det är tämligen fånigt att ta upp en debatt som var för bara 14 dagar sedan och som fortfarande torde vara ganska aktuell. Att använda den som ett argument när det gäller ett helt annat betänkande är för mig ganska underligt. Jag misstänker att Sten Andersson tänker ta upp det här varje gång vi diskuterar bostadspolitik, så det är mycket möjligt att den debatten känns aktuell igen om ett tag. Men just nu har den precis avhandlats. När det däremot gäller det här med företagsplacering är det i viss mån en framtida debatt. Det måste finnas någon form av fördelning av tillväxten i landet. Det gör det bl.a. genom det kommunala utjämningssystemet, och vi kan också göra det på andra sätt. Ett sätt kan vara att stödja de kommuner som på grund av den ojämna tillväxten står med en mängd tomma lägenheter. Det kanske inte är helt fel att de kommunerna får stöd vid en omstrukturering av sina bolag på ett sådant sätt att man både kan behålla allmännyttan och se till att få ned antalet tomma lägenheter. Det var därför jag tog upp det här med tillväxt.
Fru talman! Jag kan förstå om Sten Lundström inte tänkte delta i den här debatten. Den sittande majoriteten har inte särskilt mycket att komma med när det gäller att förbättra bostadspolitiken. Hyresgästerna har t.ex. ännu inte fått lägre boendekostnader på grund av en lägre ränta som vi tillsammans med socialdemokraterna för ett tag sedan drev igenom. Jag kan därför förstå att man hellre avstår från att delta i debatten. Jag skulle ändå vilja ställa en fråga. Sten Lundström hänvisar till utredningar. Kommer han och Vänsterpartiet att lyssna till andras åsikter? Kommer Vänsterpartiet verkligen att lyssna till kommunföreträdare? Sten Lundström sade ju i sitt anförande att man var beredd att förhandla direkt med kommunerna. En sådan direkt förhandling med kommunerna i det ärende som vi nu diskuterar har fått avslag direkt i propositionen, eller hur?
Fru talman! Skälet till att jag inte ville delta i debatten var helt enkelt att Owe Hellberg har företrätt Vänsterpartiet alldeles utmärkt. Det som fick mig att gå in i debatten var att jag efter Sten Anderssons inlägg tyckte att frågan behövde belysas lite tydligare. Jag misstänker att Rigmor Ahlstedt gjorde en felsägning. Hon sade att man tillsammans med socialdemokraterna har drivit igenom en räntesänkning. Jag antar att hon menar att man har sänkt fastighetsskatten. Det är väl den hon syftar på. Jag tycker att vi skall gå vidare på den vägen. Det är en sak att fundera på. Kanske skulle man på sikt lyfta av hela fastighetsskatten från hyresrätterna för att på det viset slippa en dubbelbeskattning. Det är ju så populärt att i andra fall angripa den, dvs. både ett vinstuttag från fastighetsägarna och ett skatteuttag av staten. Det är kanske en idé att fundera på. Det finns också andra idéer. Men det här tycker jag att Fastighetsskattekommittén kan titta över ordentligt. Som Owe Hellberg sade i sitt anförande handlar det förhoppningsvis om att på det här viset få till stånd permanent lägre kostnader för hyresrätterna. Det hoppas vi att Fastighetsskattekommittén kan visa på. Rigmor Ahlstedt tar också upp frågan om vi när det gäller det här betänkandet skulle ha förhandlat om detta. Jag vill hänvisa till Lars-Erik Lövdéns påpekande att 100 miljarder av statliga medel har satsats för skapandet av allmännyttan. Jag tycker att staten har ett visst ansvar också för de 100 miljarderna. Det som jag säger borde egentligen vara intressant för Centerpartiet, som accepterar de stora kommunernas vinstuttag och även i den delen föreslår avslag. Det innebär faktiskt att Centern är beredd att låta de starka tillväxtområdena fullt ut ta ut vinsten av tillväxten, medan inte bara glesbygden utan i stort sett halva Sverige fortfarande står med tomma lägenheter.
Fru talman! Jag noterar bara att vi förra mandatperioden lade fram och även drev igenom skarpa förslag för att ge staten ett bättre ekonomiskt tillstånd. Därmed sänktes räntorna, även för boendet. Jag tycker att det också i Vänsterpartiet kan vara bra med kunskap i boendefrågor. Denna räntesänkning, som nu tyvärr är på väg att ätas upp, fick hyresgästerna inte någon del av. Jag tycker att det är beklagligt. Vänsterpartiet borde bidra till att driva på för att sänka kostnaderna för boendet, naturligtvis även fastighetsskatten.
Fru talman! Den ekonomiska politik som Vänsterpartiet och socialdemokratin bedrev 1994 förbättrade kraftigt statens ekonomiska situation. Det är bara ett sätt att förklara vad räntesänkningarna beror på, men jag menar i princip att staten under det första året fick möjlighet att föra en sådan ekonomisk politik. Att räntesänkningarna inte har slagit igenom beror bl.a. på beslut av den borgerliga regeringen om avtrappning av räntebidragen. De har ätit upp räntesänkningarna för hyresgästerna. Det är egna beslut som ligger bakom det här. Det är ingenting att bli särskilt förvånad över. Däremot skulle vi kunna diskutera hur vi framöver kan sänka hyrorna. Detta är möjligt via fastighetsskatten eller via helt andra instrument. Fastighetsskattekommittén kommer att titta på det här. Låt oss samtidigt se till att den sociala bostadspolitiken stärks och att en allmännytta finns kvar även i tillväxtkommunerna, så att alla människor får möjlighet till en bra och vettig bostad. Jag trodde att Centerns huvudmelodi var att se till att tillväxten blir rättvist fördelad, att hela landet skall få leva. Däremot trodde jag inte att det var centerpolitik att acceptera en tillväxt i storstadsområden, med höga vinstuttag för de kommunala bostadsbolagen.

Fru talman! Också kristdemokraterna ser, som Ulf Björklund tidigare har deklarerat, värdet av kommunala bostadsföretag. Vi anser dock inte att de är den enda garanten för den sociala bostadspolitiken. Flera talare har här berört regeringens ingrepp mot den kommunala självstyrelsen. I en paniksituation går regeringen in och utför ett principiellt brott mot gällande statsbidragsregler. Regeringen har inget stöd från Svenska Kommunförbundet för denna hantering. Ordföranden Ilmar Reepalu sade på vår utfrågning: "Från Svenska Kommunförbundets sida avvisar vi propositionens förslag vad avser en minskning av det generella statsbidraget för kommuner som avyttrar hela, eller delar av, sitt bostadsföretag. Vi anser att det strider mot syftet med gällande statsbidragssystem samt mot den kommunala självstyrelseprincipen." Statens uppgift är subsidiär, alltså understödjande. Den skall stödja och underlätta medborgarnas egna initiativ och garantera deras rättigheter. De kommunala politikerna är demokratiskt valda efter den viljeinriktning som varje kommuns invånare visar. Det verkar som om regeringen inte klarar borgerligt styrda kommuner. Det är också märkligt att ge länsstyrelserna sanktionsrätt. Regeringen visar uppenbara brister i respekten för den kommunala självstyrelsen och den kommunala demokratin. Det kan aldrig vara en statlig uppgift att fatta beslut om handhavandet av de kommunalt ägda bolagen. I förarbetena till kommunallagen sägs att en förutsättning för att en statlig myndighet skall få utöva tillsyn över kommunal verksamhet är att det finns uttryckligt lagstöd för detta. Det finns i allmänhet endast vad gäller obligatorisk kommunal verksamhet, och frågan vilken myndighet som är tillsynsmyndighet regleras då i respektive författning. I dag är denna statliga tillsyn primärt inte inriktad på laglighetsfrågor utan mera på effektivitetsgranskning. I princip har i dag länsstyrelsen att inom sitt verksamhetsområde övervaka att vad som enligt lag eller annan författning åligger statliga myndigheter blir fullgjort. Bestämmelsen måste uppfattas så att tillsynen endast omfattar obligatorisk verksamhet. Frivilliga kommunala uppgifter kan knappast omfattas av tillsynen. Frågan är då om länsstyrelsernas agerande i detta sammanhang verkligen stämmer överens med deras egentliga uppgift. Regeringen ger länsstyrelsen uppgiften att uppskatta minskningens storlek. Lagrådet förordar dessutom att länsstyrelsens beslut skall kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Regeringen, stödd av Vänstern och Miljöpartiet, låter dock i detta fall Boverket bli förvaltningsdomstol. Jag tycker inte att detta kan vara Boverkets roll. Fru talman! Regeringen bygger också in godtycklighet i systemet. Grunder för undantag måste enligt Kristdemokraternas mening framgå av lagtexten. Regeringen kan befria en kommun från minskning av det generella statsbidraget, om en rekonstruktion av bostadsföretaget är nödvändig eller om kommunen befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation. I vilken mån verksamheten tillåts generera överskott får bedömas från fall till fall. En kommun får t.ex. inte ta ut ränta på insatt kapital. Om regeringen skall använda de generella statsbidragen som sanktioner mot oönskat beteende inom olika områden är samhället i fara. Dessutom är regeringens motivering i detta fall inte hållbar. Det enda som regeringen backar på är den retroaktiva effekten om en dryg månad. I och med detta anser sig Miljöpartiet ha vunnit fighten och instämmer. Jag kan peka på min hemregion Västsverige. För närvarande finns där ca 9 000 outhyrda lägenheter. I Detta går givetvis ut över hyresgästerna, som får betala också för tomma lägenheter. För att få ned kostnaderna väljer en del kommuner att riva, bygga om eller sälja fastigheter. Denna frihet vill nu regeringen ta ifrån kommunerna. Dessutom vet vi att det sker en utflyttning från 212 av 289 kommuner. Utflyttningskommunerna kommer dessutom att straffbeskattas av staten om de säljer sina fastigheter. Min undran är om regeringens nästa drag blir att straffbeskatta kommunerna för varje person som flyttar ut från dem. Fru talman! Det är inte så att kristdemokraterna uppmanar alla kommuner att gå ut och sälja sina bostadsföretag, men kommuninvånarna har valt kommunpolitiker för att handha den kommunala prioriteringen. Vi riksdagspolitiker måste lita på våra kommunala politiker. Socialdemokraterna måste kunna tala med sina kommunala kolleger. Så här säger ett välskött bostadsbolag, Skövdebostäder, i sin årsredovisning: "Standarden på våra lägenheter är förvisso hög, men ändå är det något som saknas. Dagens bostadsområden borde kunna vara betydligt bättre anpassade till den moderna människans levnadsmönster. Att kvarteren töms på folk på morgonen och står mer eller mindre öde under dagarna innebär ett stort resursslöseri. Vi borde kunna ta tillvara möjligheterna betydligt bättre, för att skapa verkligt goda uppväxt och boendemiljöer för våra hyresgäster. Därför måste vårt långsiktiga mål framöver vara levande stadsdelar, där människor i alla åldrar kan leva och verka i en utvecklande gemenskap med plats för individuella värderingar och individuella val. Här finns utrymme för idéer, som vi måste vara beredda att lyfta fram i ljuset." En sådan idé från Skövdebostäder är IT till hushållen. Därför startades år 1998 företaget "Bo i't". Detta företag har under 1998 avyttrat fastigheter och köpt nya fastigheter. Nu skall regeringen plötsligt lägga sig i om kommunen skulle vilja sälja aktier i stället för att höja skatten. Kommuner som tvingas att höja skatten gör också människor med svag ekonomi till förlorare. Det blir en dubbel förlust om den enskilde först måste betala en hög hyra och dessutom får en högre skatt därför att vi inskränker den kommunala självstyrelsen, kommunpolitikernas och kommunmedborgarnas egna möjligheter att påverka sin situation. Detta är, enligt min mening, inget annat än en smygsocialisering, där den enskilda människans möjligheter ytterligare försvagas. I likhet med Ulf Björklund från Kristdemokraterna och olika föregående talare yrkar jag avslag på propositionen och bifall till vår gemensamma reservation nr 1.
Fru talman! Det handlar mycket om kommunpolitikernas rättigheter och deras oro för kommunens ekonomi. Jag är själv kommunpolitiker, så jag vet mycket väl vad det handlar om och hur viktigt det är att man får besluta om sina angelägenheter. Jag vill vända fokus lite och höra med Ulla-Britt Hagström vad de som förespråkar utförsäljning har för synpunkter på människors oro för det som händer i många kommuner just nu. Det har ju lett till omfattande demonstrationer på sina håll. Hur har man från de aktuella kommunledningarnas sida bemött denna oro? Har Kristdemokraternas representant någon uppfattning i denna fråga? Jag kommer att fortsätta att ställa denna fråga också till de övriga.
Fru talman! Helena Hillar Rosenqvist, men visst är det väl så att kristdemokraterna i kommunerna vill lyssna in människors oro och att man i varje kommun ser till vad som är bäst för kommunen. Vi har haft omfattande diskussioner hemma i Skövdebostäder osv. - ett välskött bostadsföretag. Vi har fått oron särskilt bekräftad av äldre människor som är rädda för att bli utkastade från sina lägenheter. Det är klart att vi skall lyssna in och ta till vara detta. Det tycker jag är kommunpolitikernas skyldighet. Samarbetet måste fungera så bra mellan kommun-, landstings och riksdagspolitiker att man skall kunna klara detta utan att behöva gå in med lagstiftning om att den kommun som säljer skall ha sanktioner som sedan länsstyrelsen skall gå in i som en frivillig uppgift och att Boverket skall börja bli förvaltningsdomstol. Jag tycker att det här liknar ingenting.
Fru talman! Det känns fint att höra att man tar oron på allvar i Skövde. Jag vet nu inte hur det är på alla håll, men vi kanske får tillfälle att utveckla den frågan.
Fru talman! Jag skall bara kort säga att vi kristdemokrater har ett kommunpolitiskt råd där vi lyfter fram den här typen av frågor och har en samverkan. Jag kan förstå oron från Nacka kommun. Men jag har talat med mina kolleger i Nacka kommun t.ex., och detta är någonting som man måste kunna lösa på samma sätt.

Fru talman! Bostadsfrågor är till största delen frågor som skall avgöras av kommunerna och av marknaden. Det är kommunerna som har ansvaret för eventuell planläggning av områden för bostäder, verksamhet, rekreation osv. Det är också kommunerna som i samråd med markägaren och andra intressenter avgör hur en bebyggelse skall utformas. Vid planläggning är det exempelvis endast kommunen som vid sidan av fastighetsägaren kan bestämma vilken upplåtelseform en byggnad skall ha. Sedan är det alldeles klart att kommunerna har det yttersta ansvaret att förverkliga människors nödvändiga uppehälle genom att följa och tillämpa vad som sägs i kommunallagen, socialtjänstlagen och planoch bygglagen. Det är en myt att tro att en social och rättvis bostadspolitik förverkligas först genom att kommunen och skattebetalarna äger bostäder. Jag menar att det är väldigt viktigt att besluten fattas så nära människorna som möjligt där möjligheten finns och med hjälp av de redskap, de lagar, som jag här har pekat på och som är beslutade av riksdagen. Det är med andra ord närhetsprincipen som styr. Det är inte Bryssel som skall styra svensk bostadspolitik och som regel inte Sveriges riksdag. Beslut skall alltid fattas på lägsta möjliga effektiva nivå, som jag här har pekat på. Fru talman! Hur vi vill bo är inte ett avgörande för regeringen eller riksdagen, utan det är kommunens eller, ännu hellre, den enskilde medborgarens val. Socialdemokraterna i riksdagens bostadsutskott har nu för andra gången på kort tid ställt sig bakom en politik som innebär en direkt omyndigförklaring av alla de medborgare och kommunpolitiker som inte till punkt och pricka vill följa den socialistiska bostadspolitik som regeringen Persson driver. Därför vill jag i mitt anförande i första hand fokusera på de frågor som tar upp den kommunala självstyrelsen och som också är en levande realitet för svensken i gemen. Enligt Moderaternas uppfattning är förslaget ett tydligt bevis för den bristande respekt för den kommunala självstyrelsen som Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet driver med allt större kraft i Sveriges riksdag. Bristerna i respekten för den kommunala självstyrelsen och den kommunala demokratin påtalas i Lagrådets granskning av lagförslaget. Det är i det sammanhanget mycket avslöjande för regeringens inställning till den kommunala självstyrelsen att man inte ens remitterade propositionen till Lagrådet före antagandet. Ett mer uttalat förakt för kommunpolitikerna i vårt land är svårt att finna. Lagrådet framhåller att föreställningen om den kommunala självstyrelsen utgör en levande realitet i svenskt samhällsliv. Den betecknas också som en av grundstenarna för den svenska demokratin vid tillkomsten av vår gällande regeringsform. Enligt Lagrådet har denna uppfattning snarast förstärkts under senare år. Lagrådets analys leder fram till att rådet allvarligt ifrågasätter om denna inskränkning, som regeringen föreslår, bör göras. På punkt efter punkt kullkastar Lagrådet regeringens argumentation. Regeringen hävdar vad gäller grundlagsenligheten att förslaget väl överensstämmer med den minskning av statsbidragen som under senare år gällt för kommuner som höjer den kommunala skattesatsen och att Lagrådet accepterat denna reglering. Lagrådet avvisar denna jämförelse och konstaterar att det knappast kan ha varit avsikten med det generella statsbidraget att det skulle kunna användas som påtryckningsmedel mot enskilda kommuner. Lagrådet pekar också på det förhållandet att det generella statsbidraget i det nu aktuella lagförslaget används som sanktionsmedel mot ett väntat men av regeringen oönskat beteende inom ett visst område av den kommunala verksamheten, nämligen bostadssektorn. Lagrådet framhåller att bostadsförsörjning i första hand är en kommunal fråga, men också att det inte finns någon skyldighet för kommunerna att äga bostadsföretag. Lagrådet säger att i de fall där kommunerna avhänder sig sina bostadsföretag av ideologiska skäl saknas det helt ett naturligt samband mellan avhändandet och minskningen av statsbidraget. En annan skillnad mellan den av regeringen åberopade regleringen av den kommunala beskattningsrätten och det nu aktuella förslaget är att de ingripanden som gjorts i den kommunala beskattningsrätten har skett i besvärliga samhällsekonomiska lägen där kommunala skattehöjningar i ett stort antal kommuner kunnat förväntas. De har inte, som i den nu aktuella situationen, haft karaktären av ingripande mot enskilda kommuner som redan har börjat föra en av regeringen oönskad politik. Tidigare ingripanden har heller inte som nu tagit sikte på vad kommunen de facto använder sina skattemedel till. Fru talman! Jag vill också peka på den bristande respekten för de enskilda medborgarna. Regeringen gör ingen hemlighet av att förslaget har sin grund i att det i vissa kommuner förs en av regeringen oönskad politik. Att denna politik förs med stöd av den vilja som majoriteten av medborgarna i de berörda kommunerna uttryckt i det senaste allmänna valet struntar regeringen helt uppenbart i. För oss moderater är det självklart att respektera den folkvilja som kommer till uttryck genom demokratiska val. Det är ingen statlig uppgift att fatta beslut om frågor rörande kommunalt ägda bostadsbolag. Det är helt en fråga för ägaren, kommunen, mot bakgrund av förhållandena i det enskilda fallet på det sätt som den demokratiskt valda kommunfullmäktigeförsamlingen, liksom majoriteten i företagets styrelse, finner lämpligt. Att dessa förhållanden respekteras är viktigt, inte minst mot bakgrund av att ägande av bostadsföretag är förknippat med stort ekonomiskt risktagande. Ett genomförande av regeringens förslag kan medföra att kommuner som hamnat i ekonomiska svårigheter, eller riskerar att göra det, förhindras att vidta nödvändiga åtgärder. Det kan också innebära att kommuner som skall sälja en del av, eller hela, sitt bostadsinnehav för att kunna genomföra nödvändiga satsningar på kommunala kärnuppgifter som skola, vård och omsorg hindras att göra en sådan omfördelning.

Det finns således olika skäl för en kommun att sälja hela, eller delar av, sitt bostadsinnehav. Det kan handla om att skaffa kapital för att stärka beståndets långsiktiga livskraft och förbättra boendemiljön. I andra kommuner kan det handla om en medveten strävan mot ökad mångfald på bostadsmarknaden genom ombildning till bostadsrätter eller genom att skapa ökad konkurrens mellan olika hyreshusägare. Varje kommun har en bostadsmarknad som i något avseende är unik. Vi moderater anser därför också att dessa frågor skall avgöras på det lokala planet och att regeringens förslag är ett klart och tydligt ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Vid utskottets utfrågning framhöll socialdemokraten Ilmar Reepalu följande: "Från Svenska Kommunförbundets sida avvisar vi propositionens förslag vad avser en minskning av det generella statsbidraget för kommuner som avyttrar hela, eller delar av, sitt bostadsföretag. Vi anser att det strider mot syftet med gällande statsbidragssystem samt mot den kommunala självstyrelseprincipen. Vi konstaterar också att på det bostadspolitiska området har förutsättningarna/spelreglerna ändrats kraftigt under 1990-talet. Kommunerna måste få anpassa sina strategier till den rådande situationen på den lokala bostadsmarknaden." Klarare och tydligare kan inte ett krav på avslag på en proposition formuleras av de närmast berörda, Sveriges kommuner. Fru talman! Avslutningsvis har jag några synpunkter med anledning av Miljöpartiets motion 23. Miljöpartiet har i riksdagen vid flera tillfällen hävdat att man slår vakt om den kommunala självstyrelsen. För mig verkar det mest vara tomma ord. Miljöpartiet struntar fullständigt i den kommunala självstyrelsen om man anser att det gynnar partiets intressen. I dagens ärende är det klart och tydligt att en majoritet av bostadsutskottet med aktivt stöd av Miljöpartiet är beredd att köra över den kommunala självstyrelsen. Frågan är, fru talman, vad socialdemokraterna tvingas betala för Miljöpartiets röster. Ja, utgångspriset var ju väldigt lågt. Miljöpartiet hade inte något avslagsyrkande. Man var redan från början beredd att sälja ut den kommunala självstyrelsen. Vad man har fått igenom är ett senare ikraftträdande och att lagen inte skall gälla riktigt lika länge som regeringen vill. Detta plus nöjet att gå i socialdemokraternas ledband uppväger tydligen väl det pris som Miljöpartiet sätter på den kommunala självstyrelsen. Jag beklagar detta, men jag är inte det minsta förvånad. Jag yrkar därmed bifall till reservation 1.

Fru talman! Jag kan först tacka Inga Berggren för tydligheten i fråga om den moderata politiken - till skillnad från den som talade före henne. Inga Berggren sade uttryckligen att bostadsfrågor skall avgöras av det kommunala planmonopolet och av marknaden. Det är ganska tydligt vad ni vill, och det gör det också ganska tydligt hur vi skiljer oss åt politiskt. Vi företräder trots allt en social bostadspolitik. Det gör uppenbarligen inte Inga Berggren. Sedan pratar Inga Berggren en del om det kommunala självstyret. Det är helt okej med skattestopp om jag förstår Inga Berggren rätt. Sten Andersson hade invändningar även mot skattestoppet. Så då har vi två olika moderata uppfattningar om det här. Jag ville bara förtydliga: Tycker Inga Berggren fortfarande inte att det är något större problem för det kommunala självstyret med skattestopp, förbud mot att höja skatten? De andra frågan, som också är ganska tydlig, gäller det här med de kommunala kärnuppgifterna. Uppenbarligen skiljer vi oss åt här också. Jag anser att det är en samhällelig kärnuppgift som även kommunen måste vara involverad i att se till att människor har rätten till en bra bostad. Den uppfattningen har uppenbarligen inte Inga Berggren eftersom det är helt okej att sälja ut bostadsföretagen och ta ut höga vinster från dem. Det är alltså ingen kärnuppgift att folk har bostäder. Inga Berggren pratar också om möjligheterna att lösa situationen för dem som nu drabbas av bostadslöshet och i vissa fall t.o.m. hemlöshet med den lagstiftning som finns. Då vill jag att Inga Berggren visar mig de lagar som faktiskt ger möjlighet att skaffa bostäder åt folk.
Fru talman! Det är väldigt viktigt, Sten Lundström, med kommunal självstyrelse. Det är just på hemmaplan som du kan lösa de vardagsnära och för människor väldigt viktiga frågorna. Det gäller bl.a. det som Sten Lundström tar upp när det gäller bostäder för utsatta grupper. Jag menar att den möjligheten finns i dag genom de redskap som riksdagen har beslutat om, nämligen socialtjänstlagen, kommunallagen och även plan och bygglagen som jag ser det. Efter många års erfarenheter av kommunal verksamhet i socialnämnden i Trelleborg har jag på nära hålla verkligen kunnat se att det är just på det kommunala planet som man bäst kan lösa dessa frågor för de människor som är utsatta. När det gäller oss andra handlar det ju om efterfrågan på bostäder, våra egna önskemål och vår egen vilja i olika delar av livet. Det borde ju vara en uppgift för både Sten Lundströms parti och Socialdemokraterna att ägna mer energi åt att se till att det verkligen händer något när det gäller förutsättningarna för att bygga bostäder där människor vill bo.
Fru talman! Jag konstaterar att Inga Berggren fortfarande inte hänvisar till en enda lag som ger kommunerna denna möjlighet. Jag har den stora äran att sitta med i något som heter Hemlösekommittén och har talat med en rad kommuner, och alla efterlyser just förutsättningen att ha en lagstiftning som ger kommunen möjlighet att ta fram lägenheter. Det är så illa att t.o.m. de kommunala bostadsbolagen runtom i landet missköter denna uppgift därför att det inte ens finns ägardirektiv för dem som är tydliga. Det är ett av skälen till att vi kräver en ordentlig definiering av begreppet allmännyttan. Denna lagstiftning finns alltså inte. Den har ni avskaffat. Jag tycker att det är bara trams att prata om någonting annat. Visa då på den lagstiftning som ger människor rätt till en egen bostad och ett eget kontrakt på en bostad. Ingen skulle bli gladare än jag. Då skulle jag kunna åka hem till Malmö och berätta det för kommunalråden, som sliter som djur för att försöka få till stånd frivilliga avtal med bostadsföretagen i Malmö kommun utan att lyckas. Visa mig alltså den lagstiftning som ger kommunerna rätt att anvisa lägenheter till sina medborgare.
Fru talman! Menar verkligen Sten Lundström på fullt allvar att riksdagen skulle kunna lösa dessa problem? Nej, det tror inte jag. Det är i stället just hemma i kommunerna där människorna bor som man kan lösa problemen för de svaga grupperna med hjälp av de redskap som redan finns. Det är därför som jag tycker att det är oerhört viktigt att diskutera denna principiellt mycket viktiga och grundläggande frågeställning om den kommunala självstyrelsen.
Fru talman! Jag tänkte börja med att upplysa Inga Berggren om att betänkandet på flera punkter avsevärt skiljer sig från propositionen när det gäller retroaktivitet, ikraftträdande, verkningstid och att de randanmärkningar som Lagrådet hade borde bli tillgodosedda. Sedan kan det också vara värt att notera att Sten Andersson, den moderate huvudtalaren här tidigare, menade att den inskränkning som den moderatledda regeringen gjorde av den kommunala självstyrelsen med skattestoppet var en minst lika allvarlig inskränkning av den kommunala självbestämmanderätten som den nu föreslagna. Det vore väl lämpligt om ni diskuterade detta klart inom ert parti innan ni för en debatt mot oss i kammaren.
Fru talman! Denna viktiga principiella fråga om kommunal självstyrelse tål verkligen att diskuteras. Och jag uppfattar ändå Lagrådet på ett sådant sätt att det är viktigt, vilket man poängterar, att det är en kommunal angelägenhet att inte äga bostäder. Och det är på det kommunala planet som man bäst kan tillgodose medborgarna med bra bostäder. Därför är bestraffningen av de kommuner som nu gör olika överväganden en alldeles felaktig grund. Jag menar att Sverige och dess medborgare inte är betjänta av denna form av planekonomisk och socialistisk politik, Anders Ygeman. Det vore bättre om regeringen ägnade kraft åt att lägga fram förslag som underlättar byggandet av bostäder och skapandet av boendeformer som människor efterfrågar.
Fru talman! Inga Berggren talar om att man skall ha respekt för den kommunala demokratin och att den kommunala självstyrelsen är oerhört viktig i detta sammanhang. Jag skulle vilja ställa en mycket kort fråga i detta sammanhang. Varför är det ett större ingrepp i den kommunala självstyrelsen i detta sammanhang jämfört med det lagförbud, det stopp som ni beslutade om i den borgerliga regeringen när det gällde det kommunala skatteuttaget? Inga Berggren hänvisade till Tyresö som skulle få problem att ordna vård, omsorg och skola om man inte fick göra denna utförsäljning och använda dessa medel. Men vad är skillnaden när det gäller de kommuner som tidigare ville höja kommunalskatten för att klara vård, omsorg och skola och när det gäller den nu aktuella situationen? Och varför är detta tydligen så mycket besvärligare när det gäller den kommunala självstyrelsen?
Fru talman! Dessa bostadsfrågor som det handlar om i praktiken när vi diskuterar kommunal självstyrelse har ju Owe Hellberg och jag diskuterat många gånger tidigare här i kammaren. Jag menar att det handlar om den här vardagsnära och grundläggande gemensamma välfärden. Det måste alltså fungera på lokal nivå, alltså i kommunen. Lösningarna blir mycket olika beroende på vilken kommun det handlar om. Kommunal självstyrelse är en grundförutsättning för att kommunerna skall kunna vara effektiva i sin roll. Därför tycker jag att det är oerhört väsentligt att just denna fråga diskuteras utifrån principiella synpunkter. När det gäller den tolkning som Lagrådet har gjort av det skattestopp som Owe Hellberg tar upp så ställer jag mig på Lagrådets sida och menar att detta handlar om ett specifikt område som kommunerna själva skall ansvara för. Därför skall inte riksdagen lägga sig i detta.
Fru talman! Man kan läsa Lagrådets yttrande på lite olika sätt. Det som Lagrådet riktade skarp kritik mot var retroaktiviteten i förslaget. När det gäller de mer generella åtgärderna har jag väldigt svårt att i Lagrådets yttrande se att man gör någon större skillnad mellan det som hände i samband med det kommunala skattestoppet och sanktionerna i detta sammanhang. Jag tycker inte heller att Inga Berggren tydliggör detta på ett bättre sätt. Att hänvisa enbart till Lagrådet tycker jag inte heller håller. Det måste ju vara den moderata uppfattningen som är det viktiga i detta sammanhang. Och då har vi hört Sten Anderssons åsikt, men vi har inte hört Inga Berggrens.
Fru talman! Jag tycker att det här förslaget som Owe Hellberg nu ställer sig bakom inskränker kommunernas självbestämmande. Jag menar också att det handlar om en fråga där kommunerna har ett slags oinskränkt initiativrätt när det gäller bostadsfrågorna. Någon skyldighet att över huvud taget inneha bostadsföretag finns nämligen inte för kommunerna. Man kan i kommunerna på olika sätt driva en social och rättvis bostadspolitik. Men det behöver i sig inte innebära att man äger bostäderna.
Fru talman! Det är intressant att Inga Berggren tar upp frågan om avsikten med utförsäljning, om den är av ideologisk eller av ekonomisk art. Om den är av ideologisk art skulle man inte kunna gå in med sådana här sanktioner, indragning av det generella statsbidraget. Nu har det visat sig att det viktigaste är att undanhålla medel från staten. Alltså är avsikten med utförsäljningen mer av ekonomisk art, och det var ju en av anledningarna till att regeringen föreslog att man skulle ha en retroaktiv lagstiftning, nämligen en finansiell lagstiftning som öppnar möjligheten att inte höra Lagrådet t.ex. i förväg just för att förhindra sådana här panikåtgärder och att undanhålla medel från staten. Detta är således snarare ett argument för att man skulle godkänna den här retroaktiviteten. Nu var det här väldigt starkt från Lagrådet. Jag håller med föregående talare att man kan läsa utlåtandet från Lagrådet på väldigt olika sätt. Man anser helt enkelt inte att den kommunala självstyrelsen inte skall ges snävare ramar än regeringsformen. Det finns en europeisk konvention om kommunal självstyrelse. I betänkandet står det: "Denna kan emellertid inte anses ge snävare ramar än regeringsformen -." När det gäller påhoppet på Miljöpartiet och det kommunala självstyret vill jag säga att detta är en oerhört viktig fråga för oss men vi har tolkat det här lite olika. Det rådrum som denna mycket begränsade lagstiftning ger har vi ansett vara viktigt för att kunna behålla allmännyttan; detta som ett svar i det avseendet. Jag hänvisar även till föregående talare beträffande skattestoppet. Jag var själv kommunalpolitiker då och ett värre ingrepp i den kommunala självstyrelsen har jag inte varit med om.
Fru talman! Jag är beredd att ställa mina frågor om och om igen till Miljöpartiets representant. Det parti som i alla sammanhang så frenetiskt hävdar det kommunala självstyrets princip och som pekar på hur viktigt det är att besluten fattas så nära människorna som möjligt gör ändå ett så här grovt avsteg. Jag kan alltså inte förstå hur Miljöpartiet över huvud taget har kunnat säga ja till ett sådant här förslag.
Fru talman! Nu var det jag som ställde en fråga till den person som står i talarstolen men jag får kanske inget svar. Jag kan dock kanske få ett svar på frågan om hur man bemöter människors oro för det som händer runtom i många kommuner. Det har ju på sina håll lett till omfattande demonstrationer. Har Inga Berggren som representant för det parti som starkast förespråkar utförsäljning av hela bostadsbestånd någon uppfattning om hur man bemöter människors oro? Då är man ju nere på den mest närliggande beslutsnivån. Men att folk skulle tycka att det var helt okej att sälja ut är ju inte fallet.
Fru talman! Helena Hillar Rosenqvist, att argumentera och diskutera med människor är ju något som vi som är förtroendevalda/politiker ofta gör. Jag skulle gärna sätta mig vid bordet tillsammans med dem som Helena Hillar Rosenqvist säger är oroliga för detta med försäljning av allmännyttan. I en sådan diskussion skulle säkert mycket av det som finns i mina moderata tankar och idéer uppskattas av dessa människor. Jag utgår från att den oro som Helena Hillar Rosenqvist talar om ganska mycket skulle stillas efter att ha haft en diskussion och ett samtal med medborgarna.

Fru talman! Jag är ju en hygglig karl och brukar inte ta till stora ord. Ja, man skulle t.o.m. kunna påstå att jag är snäll. I det här ärendet tror jag dock att jag har svårt att leva upp till den standarden men jag skall försöka. Det finns säkert de som i dag gläder sig, bl.a. människor som hoppas och tror att kammaren skall besluta i enlighet med bostadsutskottets förslag. Till dem som gläds hör t.ex. vissa hyresgästföreningar som uppfattar det som en av sina uppgifter att stödja sina socialistiska partikamrater i respektive kommunstyrelse. Det kan väl också gälla en och annan kommunal bostadsdirektör som upplever sin position som lite säkrare, och kanske även lite bekvämare, om förslaget går igenom. Effektivitetskravet stiger vanligen inte över normal kommunal standard om företaget förblir i kommunal ägo. Klart är att SABO tycker att det är roligt om det här går igenom. Hela organisationens existens är ju beroende av att det finns kommunala bostadsföretag. Ju fler, desto bättre! Så där kan man hålla på med att räkna upp intressenter som har glädje av det här lite märkliga förslaget. Men gladast är nog trots allt de som förlorade de demokratiska kommunalvalen i höstas. De behöver ju inte bry sig om de uppfattningar som folk i val gett uttryck för. När regeringen likt Gud Fader griper in och med hjälp av en majoritet i riksdagen sätter det demokratiska valresultatet ur spel kan socialdemokrater och vänsterpartister ute i en del kommuner driva sin politik helt i strid med de demokratiska valresultaten. I de fallen känner säkert glädjen inga som helst gränser. På samma sätt finner inte sorgen några gränser sedan socialdemokraterna och vänsterpartisterna i Stockholm upptäckt att ingreppet i den kommunala bestämmanderätten inte var tillräckligt effektivt för att stoppa valresultatets genomslagskraft. Den kommunala självbestämmanderätten i Stockholm gick det genom snabb rådighet att försvara - så är också besvikelsen oändlig på det socialdemokratiska partikansliet i stadshuset. Regeringens proposition var nämligen ägnad att vara ett direkt angrepp på Stockholms stad. Den kommunala demokratin betyder väl inte så mycket när socialdemokratiska bastioner är hotade. Det är ju i de kommunala bostadsbolagen som det finns möjligheter att ge förtjänta partivänner en plats i solen. Det kan väl t.o.m. inträffa att det i något storstadsområde inte finns villiga försäkringsbolag som är beredda att ställa upp och ge pampar företrädesrätt till nya bostäder. Då kan det vara bra att ha ett kommunalt bostadsföretag. Det är med hjälp av de kommunala bostadsföretagen som man kan genomföra en vidlyftig representation som annars bara skulle medföra rabalder i lokalpressen. Det är med hjälp av det kommunala bostadsbolaget som det går att förhandla med företagarna på bygden och att ge kommungubbarna makt i den lokala storfinansen. Med hjälp av det kommunala bostadsbolaget går det alltid att samarbeta med hyresgästföreningen så att dess medlemmar röstar på Socialdemokraterna i nästa val, hetsar mot andra fastighetsägare och skrämmer hyresgästerna för borgarna. Det är klart att det kostar en del. Det tar stundom rätt stora tag i den kommunala kassan och fjättrar kommunen med kommunal borgen, med lån som bolagen inte kan betala tillbaka, så visst finns det också negativa sidor. Men det skulle innebära ett alltför stort avbräck i den lokala socialdemokratiska maktpositionen om de kommunala bostadsbolagen inte längre fanns kvar som kommunala. Hur skulle hyresgästföreningen kunna manipuleras? Hur skulle socialdemokratiska affärer med de lokala företagarna drivas? Vilka studieresor till kontinenten skulle inte utebli? Hur skall socialdemokratiska kommunalpampars liv egentligen gestalta sig utan de kommunala bostadsbolagen? Orosmolnen hopar sig. I det här fallet är det inte bara den kommunala socialdemokratiska kulturen som skall försvaras, utan det gäller även ett annat och allt viktigare konservativt inslag i den socialdemokratiska attityden. Socialdemokraterna söker mer och mer sin inspiration i det som en gång var. När Tyresö kommun säger att de måste sälja sitt kommunala bostadsföretag för att få pengar till vård och omsorg säger Anders Ygeman att det är Frankensteins provlaboratorium. Rädslan för framtiden är uppenbarligen väldigt stor. Det kanske inte är så konstigt. När det går dåligt söker man sig ofta tillbaka i minnet till de tider då man tyckte att det gick bra. Rekordåren var socialdemokratiska framgångsår. Då kunde man styra och ställa med landet. Ekonomin tillät det mesta, inte minst på bostadsområdet. Det var då miljonprogramsområdena grundlades både bildligt och konkret. Men landet är inte betjänt av en sådan politik. Den socialdemokratiska bostadspolitiken, ofta benämnd social bostadspolitik, har lett till allvarlig segregation, vilket vi har sett i utredningar och forskningsrapporter under de senaste tio åren, i de stora städerna och i medelstora städer. Segregation och dåliga bostäder har blivit resultatet av vad socialdemokraterna kallar social bostadspolitik. Jag vill gärna påpeka att det inte skapas en enda ny lägenhet om man behåller de kommunala bostadsföretagen i kommunal ägo. Möjligen kan de i några fall bli bättre skötta om kommunen säljer dem till andra fastighetsägare. Hela Norrlands inland är bemängt med kommunala bostadsföretag som är väldigt illa ute - det är misslyckad företagsamhet. Fru talman! Nog frågar man sig i vilket lumpet spel som Miljöpartiet spelar med i det här sammanhanget. Var det inte Miljöpartiet som skulle värna om den kommunala demokratin - det hörde vi här för bara några minuter sedan - och det kommunala självbestämmandet? Vart tog de principerna vägen? Uppenbarligen är de ingenting värda när det gäller att klia socialdemokraterna kärvänligt på ryggen. Kanske tycker man att det är värt att offra en eller annan princip nu när Persson och Schori så tydligt visat sitt förakt för regeringens stödpartier. Vad kan inte en miljöpartist göra för att värna om sin position? Kanske de mäktiga herrarna i regeringen tar till sig Miljöpartiet igen om bara Miljöpartiet tafsar lagom mycket på den egna övertygelsen. Det är inte med socialism och planekonomi som Sverige får en bättre bostadspolitik. Vi bör lära av de socialdemokratiska och vänsterpartistiska misslyckandena de senaste 30-40 åren. Det är inte med försök att punktera människors önskan om att bo i bostadsrätt eller kastrera den kommunala demokratin och självbestämmanderätten som vi får människovänligare bostäder. Många av de tidigare talarna har kommenterat utskottsbetänkandets flagranta angrepp på den kommunala självbestämmanderätten - den företeelse som i andra sammanhang brukar kallas en hörnsten i den svenska demokratin. Nu visar det sig att den hörnstenen inte är mer värd än att den kan kastas överbord när det gäller att bevara ett bekvämt verktyg för lokala socialdemokratiska pampar. Eller om man vill vara lite vänligare: den kommunala självbestämmanderätten offras för att bevara en nattstånden och unken socialdemokratisk bostadspolitik, därför att socialdemokraterna har försummat sin ideologiska utveckling. Fru talman! Jag inledde med att påstå att jag skulle försöka vara hygglig och snäll. Det är jag också. Men dessa egenskaper måste jag ibland kompensera för att inte framstå som menlös. Det gör jag genom en omfattande långsinthet. I detta ärende tycker jag att det finns anledning att ha ett långt minne och rentav utlova en kraftfull långsinthet gentemot de krafter som så flagrant trampat på vår svenska kommunaldemokratiska princip. Låt oss inte glömma att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, med Miljöpartiet som lojal stödtrupp, förnekat den kommunala demokratins genomslagskraft. Fru talman! Jag yrkar bifall till den gemensamma reservationen nr 1 från Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet.

Fru talman! Tomma tunnor skramlar mest, brukar man säga. Och sällan har väl den moderata partitunnan skramlat ihåligare än nu. Jag kanske borde påminna Carl-Erik Skårman om att han befinner sig i Sveriges riksdag och inte på något studentspex, där hans exposé över sin tid som majoritetsföreträdare i de kommunala bostadsbolagen antagligen hade passat bättre. Jag tycker också att det är anmärkningsvärt att Carl-Erik Skårman inte tar avstånd från de flagranta brott mot aktiebolagslagen, för att kunna kringgå den lagstiftning som riksdagen har att ta ställning till, som bostadspolitikerna i Stockholm ägnar sig åt. Det mest bestående minnet av Skårmans anförande är den totala avsaknaden av sakliga och underbyggda argument.
Fru talman! Det var väl uppenbart att Anders Ygeman kände sig mer retad än att han hade någon saklig invändning. Vad gäller aktiebolagslagen har jag underrättats om att länsstyrelsen kommer att se till att aktiebolagslagen följs i de olika avseenden som detta har diskuterats.
Fru talman! Skårman inleder med att tala om betydelsen av det kommunala skattestyret. Därefter väljer han att fullständigt tillintetgöra de människor som sitter ute i kommunerna som ledamöter i det kommunala självstyret och beskriva dem som folk som fifflar och som vill ha kommunala bostadsföretag för att kunna resa utomlands och ägna sig åt andra trevligheter. Såvitt jag vet är det dessa människor som Skårman avser när han i det andra läget försöker säga att det är så viktigt att den gruppen har rätten att besluta. Min fråga till Skårman är en helt annan. Du har inte heller tagit upp det kommunala skattestoppet. Jag skall ställa frågan så att du kan svara ja eller nej på den. Anser du att det kommunala skattestoppet är ett ingrepp i det kommunala självstyret?
Fru talman! Jag har erinrat om vad som har förevarit i pressen när det gäller socialdemokratiska politikers och andra kommunalpolitikers agerande under senare år. Men jag fick uppenbarligen ingen fråga på den punkten. Lagrådet säger att både skattestoppet och det här lagförslaget är ett ingrepp i det kommunala självbestämmandet. Men det är en klar skillnad i karaktär. När det var skattestopp fanns det, säger Lagrådet, ett klart ekonomiskt samband. I det här fallet finns det ett ekonomiskt samband, men det är ett sakområde, dvs. bostadsförsörjningen, som man har delegerat till kommunerna. Därav dras slutsatsen att det inte är med finansiella allmänna sanktioner, på det sätt som nu sker, som man skall ge sig in och styra det man en gång har delegerat till kommunerna.
Fru talman! Såvitt jag vet är det inte bara socialdemokratiska ledamöter som har ägnat sig åt vidlyftiga affärer i kommunerna. Det var egentligen inte det jag invände mot, utan det var mot sättet att beskriva hur svenska kommunalpolitiker fungerar, att beskriva dem som fifflare och folk som vill ut och resa, och att han i huvudsak pekade på ett parti. Jag tycker att det är ett lågvattenmärke utan like. Jag tycker inte att man från en politisk talarstol skall ägna sig åt att sprida politikerförakt. Då har man fullständigt missförstått sin arbetsuppgift. Om jag hade velat veta vad Lagrådet tyckte, hade jag läst betänkandet, vilket jag för övrigt har gjort. Men nu var min fråga riktad till dig, Carl-Erik Skårman, och inte till Lagrådet. Jag kan ställa den en gång till: Tycker du, Carl-Erik Skårman att det skattestopp som riksdagen beslutade om är en inskränkning i det kommunala självstyret? Hänvisa nu inte till Lagrådet, utan säg vad du själv tycker!
Fru talman! Vilken fruktansvärd syn på kommunala bostadsbolag! Jag känner inte igen en siffra. Jag vet inte vilken värld Carl-Erik Skårman lever i. Jag kommer från Ödeshög och där har vi länge haft ett moderat styre av det kommunala bostadsbolaget. Det går inte att jämföra våra olika världar. I motsats till Stockholm föredrar folk i Ödeshög eller Tranås att bo i ett välskött bostadsföretag inom allmännyttan. Jag förstår inte vad som har hänt och vad som händer i Stockholm, men jag börjat att få lite inblick i det. Åter till detta med människors oro. Är Carl-Erik Skårman, liksom Inga Berggren, beredd att prata med folk som drabbas av de förslag som de partier som förespråkar utförsäljning av hela bostadsbestånden har lagt fram? Det är ett väldigt stort ansvar som man tar för dessa människor. Jag skulle vilja se i vilken utsträckning som Carl-Erik Skårman och andra stockholmare verkligen försöker att bemöta människors oro.
Fru talman! När man som regeringen föreslår, och som bostadsutskottet i huvudsak har anslutit sig till, använder metoder som strider mot grundläggande kommunaldemokratiska principer för att skydda en verksamhet som stundtals har varit utsatt för kritik, kan man undra vad det beror på. De som egentligen erhåller skydd är de som inte vill anpassa de kommunala bostadsföretagen så att de blir effektiva företag och de som inte vill åstadkomma ett gott utbud av bostäder till de boende i dessa kommuner.

Man kan också göra som vi gjorde när Storstockholms bostadsförmedling lades ned. Vi förhandlade med de privata och kommunala hyresvärdarna, och på det sättet garanterade vi oss ett erforderligt bestånd av bostäder för sociala och medicinska förturer. Det finns många sätt att hantera detta. Det är inte nödvändigt att kommunen skall äga var tredje lägenhet i Stockholm för att man skall kunna leva upp till sitt sociala ansvar för bostadslösa.
Fru talman! Då fick vi svaret på frågan hur moderata företrädare tänker bemöta folks oro. Är man riktigt illa ute kommer det alltid att finnas något socialfallshus att bli hänvisad till. Vi har varit lyckligt befriade från den typen av social housing, som man kan se i andra länder. Det är ju en av finesserna med den svenska bostadspolitiken, att alla människor kan bo i allmännyttan så att det inte blir ett segregerat boende. Det är intressant att Carl-Erik Skårman tar upp just Tyresö som ett exempel på hur man kan lösa detta. Det är ju just i Tyresö som det har varit rätt så omfattande demonstrationer utanför kommunfullmäktigesalen mot utförsäljningen.
Fru talman! Jag betraktar det som en fördel om behovet av lägenheter för sociala och medicinska förturer kan täckas från det allmänna bostadsbeståndet, så att man inte i ett särskilt företag för sig har dessa typer av lägenheter, t.ex. bara i det kommunala bostadsföretaget. Jag tror att det är bra för alla och envar att sådana här lägenheter finns spridda över hela beståndet och att det inte är samma lägenheter som hela tiden får samma typ av hyresgäster. Det är bra att även dessa växlar.
Fru talman! Carl-Erik Skårman vill göra hela detta betänkande till en Stockholmsfråga, kanske beroende på att han är stockholmare och Stockholmspolitiker. Jag hoppas att du också är ute i övriga landet ibland. Jag blir lite beklämd när du påstår att kommunala bostadsföretag i Norrlands inland inte kan sköta sin ekonomi. Jag kommer själv från södra Norrland och vet väldigt mycket om de kommunala bostadsföretagens situation, som till största delen beror på den ständiga befolkningsminskningen. Men det är bara detta som kommer i fokus. När det gäller den privata sidan och bostadsrätter sker det rekonstruktioner. 1998 kostade dessa staten 3 miljarder och 1999 kostar de ytterligare 3 miljarder, och vad det landar på vet man inte riktigt, kanske mellan 10-15 miljarder. De kommunala bostadsbolagen har ju inte fått tillgång till sådana här medel annat än i Bostadsdelegationens arbete. Jag tycker nog att de kommunala bostadsbolagen klarar sig rätt hyfsat med tanke på den situation som de befinner sig i. Men staten måste naturligtvis hjälpa till på ett bättre sätt även när det gäller kommunala bostadsföretag, och jag vill fråga Carl-Erik Skårman hur han ser på detta.
Fru talman! Jag har tidigare talat om för kammaren att jag har starka rötter på andra ställen än i Stockholm. Det är ju så att skrapar man på en stockholmare framkommer det i första eller andra generationen en lantis, och det gäller mig också. Senast i förrgår var jag på den västgötska landsbygden.

Det är en olycka för nationen.
Fru talman! Det är inte så lätt att planera för en befolkningsutveckling. Under de senaste åren tappar man t.ex. 2 000 invånare per år i mitt hemlän. Bostäderna finns, men man måste göra någonting åt situationen. Jag tror att Skårmans recept innebär en total utförsäljning av dessa bostadsbolag, och då kommer nästa fråga. Du sade att det bör finnas sociala bostäder lite här och var i de olika bostadsbestånden, inte bara i de kommunala utan även i de privata. Då frågar jag: Vilken lagstiftning hänvisar Skårman till då? Vilka möjligheter har kommunerna att verkligen ordna lägenheter för sociala förturer? Jag känner inte till någon sådan lagstiftning, och jag tror inte heller att det finns någon. Kanske Carl-Erik Skårman har den typen av lagstiftning i sin egen bakficka?
Fru talman! Vi måste ta vara på alla möjligheter som finns för att utnyttja det kapital som finns nedlagt i de tomma lägenheterna i Norrlands inland och på andra ställen. Därvidlag måste vi använda oss även av privat företagsamhet. Jag redogjorde tidigare för att jag tycker att lägenheter för sociala och medicinska förturer bör finnas över hela beståndet. Då kan kommuner både köpa och förhyra lägenheter i kommunala och privata bostadsbolag. I övrigt, fru talman, vill jag gärna säga att jag är glad att Stockholm ändå kan ge sysselsättning åt många av de personer som blir arbetslösa i skogslänen.

Fru talman! I samband med behandlingen av detta betänkande om kommunala bostadsföretag är det en fråga jag skulle vilja ha svar på: Vad har socialdemokraterna egentligen för syn på demokrati? Enligt propositionen är det tyngsta skälet för densamma att några borgerligt styrda kommuner vill sälja sina kommunala bostadsföretag. Det är egentligen bara det skälet, tycker jag, som lyser igenom i hela texten. Om partier i val går ut med program och säger att man kommer att sälja sitt eller sina kommunala bostadsföretag, får väljarnas förtroende och en majoritet och därefter påbörjar processen för försäljning, med vilken rätt går då den socialdemokratiska regeringen in och stoppar dem? Är inte detta ett sätt att undergräva demokratin, att undergräva intresset för den kommunala politiken? Jag anser det. Jag tycker faktiskt att det är skrämmande att en socialdemokratisk regering tar till vilka medel som helst för att stoppa borgerligt styrda kommuner när de vill genomföra den politik som de vann val på. Vi kan vända på resonemanget: Tycker socialdemokraterna att det vore okej att en borgerlig regering t.ex. förbjöd kommunerna att äga bostadsföretag och att de kommuner som inte sålde dem blev utsatta för sanktioner? Svaret borde bli ja, dvs. att det är okej, eftersom det är det som regeringen och nu även riksdagen tänker göra - fast tvärtom. Man säger att det är ett rådrum. Jag kan dock inte tänka mig att det när den här tiden har gått kommer att bli upp till kommunerna att själva bestämma vad de vill göra med sina kommunala bostadsföretag. Snarare tror jag att detta är början till en permanent lagstiftning där man begränsar det här för kommunerna. Jag tycker också att tendenserna blir lite värre, för det är fler och fler som börjar uttala sig. Nu har ytterligare en minister, Lars Engqvist, varit i farten och sagt att han vill stoppa andra borgerliga förslag. Detta undergräver demokratin. Skall vi inte i stället bejaka olika förslag och tycka att det är spännande att kommuner inte är likadana i hela Sverige? Jag har också en fråga till Miljöpartiet. I era valprogram talar ni mycket tydligt om det kommunala självstyret. I vissa sammanhang pratar ni också om att kommuner skulle kunna få lägga in sitt veto. Hur rimmar detta med dagens förslag? Och skall tanken om två tredjedels majoritet, som ni också har skrivit om, även gälla ert förslag till det kommunala vetot? Jag anser att med mångfald och olikheter växer vårt land. Det skapas engagemang och livslust, både hos människor som bor ute i landet och hos våra lokala partiavdelningar. Ur mångfald och oklarheter växer ett samhälle. Denna proposition och detta betänkande, tillsammans med andra uttalanden, ger signalen att borgerligt styrda kommuner kan få vara borgerligt styrda - bara de inte gör några i socialdemokraternas ögon stora förändringar. Då måste de till varje pris stoppas. Detta handlar inte om vad som är tillåtet enligt lagen, inte heller egentligen om vad Lagrådet skriver eller inte skriver. Fru talman! Detta är mycket, mycket djupare. Det handlar om vilken politisk frihet vi har i det här landet. Var går gränsen för medborgarnas och de olika partiernas makt? Med detta yrkar jag bifall till reservation 1 och avslag på hemställan i betänkandet.
Fru talman! Det är säkert spännande att kommuner är olika. Men det är inte speciellt spännande när några kommuner gör sig av med sin möjlighet att ta hand om kommunens egna problem. Det är inte speciellt spännande när klyftorna mellan fattiga och rika växer och när några kommuner vägrar att ta sin del av ansvaret för bostadsförsörjningen på en ort eller i en region. Då träder ett gemensamt, samhälleligt, statligt intresse av att garantera en social bostadspolitik in och garanterar grundlagsbestämmelserna om allas rätt till bostad. Jag kan nu konstatera, sedan fem sex moderater har varit uppe i talarstolen, att ni inte på en enda väsentlig punkt har kunnat komma med någon politisk invändning mot förslagen. Det är samma rökridåer om kommunalt självbestämmande och Europakonventioner som förut. Det tycker jag är lite ledsamt.
Fru talman! Anders Ygeman pratar om att kommuner skall ta sitt ansvar. Jag håller helt med. Jag anser att kommuner gör det. Men jag kan inte se att kommunala bostadsföretag är det enda verktyget eller det bästa verktyget för detta. Jag tycker snarare tvärtom. I kommunerna i dag, framför allt i mindre kommuner, vet i regel alla människor på orten var de sociala problemen finns, nämligen i de kommunala bostadsföretagens lägenheter någonstans i ytterkanten av den lilla byn eller staden. Så är det nästan alltid. Vi har alltså redan problemet. Jag skulle i stället vilja ha en mångfald där vi får in lite av de lösningar som Berit Assarsson i Tyresö pratar om och som också Carl-Erik Skårman var inne på, nämligen att man har en mycket djupare inblick i frågorna och löser problemen individuellt. Hemma i min kommun har vi flera lägenheter som vi har hyrt av privata hyresvärdar. Vi har även köpt in vissa bostadsrättslägenheter. Detta har vi blandat ute i byn. Det tycker jag är en mycket bättre lösning.
Fru talman! Ewa Thalén Finné har naturligtvis alldeles rätt i att problemet redan finns. Frågan är om man vill göra någonting åt problemet, minska segregationen och minska klassuppdelningen, eller om man vill förvärra situationen. Det blir lätt komiskt när Ewa Thalén Finné pratar om valfrihet när hon samtidigt vill förvägra människor att välja det alternativ hon inte själv verkar föredra, nämligen allmännyttig hyresrätt. Det alternativet tillåter hon att försvinna i kommun efter kommun. Hon tillåter kommuner att vältra över sina sociala problem på grannkommuner, såsom exempelvis har skett i Nacka. Valfriheten i det moderata Sverige gäller tydligen bara dem med hög inkomst eller en rejäl förmögenhet.
Fru talman! Jag tror att vi kan få en mycket större valfrihet om vi vågar oss på att göra lite annorlunda saker. De kommunala bostadsföretagen löser nämligen inte det här. Vi kan ta Malmö, som vi lite grann var inne på förut. Inte driver MKB i Malmö någon social bostadspolitik! Det kan man väl inte påstå i alla fall. Man kan lösa de här frågorna utifrån det lokala planet. Det är där man har kunskapen om sin kommun och sina problem, och det är där man skall lösa de här frågorna. Sedan kan man behöva stärka upp viss lagstiftning, men det är inte att vi skall behålla kommunala bostadsföretag.
Fru talman! Konstitutionsutskottet har beretts möjlighet att behandla bostadsutskottets betänkande nr 11 rörande förslagets förhållande till de grundläggande bestämmelserna om den kommunala självstyrelsen. Och det är här som Centerpartiet anser att debatten bör fördjupas.

Det nya statsrådet med ansvar för demokratifrågor har sedan höstens val lagt ned stor energi på att föra upp demokratifrågorna på den politiska agendan. Dessutom har det i kammaren under ett flertal tillfällen behandlats betänkanden som berör behovet av att finna former som stärker den demokratiska processen och utvecklar nya arbetsformer, så att den lokala demokratin utvecklas och medborgarnas delaktighet och medansvar stärks. Men detta är tydligen enbart läpparnas bekännelse från socialdemokraterna. Det är samma gamla socialdemokratiska centralstyrda beslutsfattande som nu gäller. Och än värre är att parallellt med detta uppträder miljöpartister och vänsterpartister med dubbla tungor. Det går att prata i teoretiska termer om vikten av att stärka den lokala demokratin och den kommunala självstyrelsen, men att även i praktiken lita på människors förmåga att ta ansvar, där går gränsen. I ambitionen att strypa lokalt engagemang och lokalt ansvar inför Socialdemokraterna tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet ett sanktionssystem som framöver kommer att innebära helt orimliga konsekvenser och tolkningar av när en kommunfullmäktigeledamot skall tillåtas ta ansvar eller ej vad gäller just bostadsfrågor. Jag måste ta min egen kommun som exempel. Det är en liten kommun som är en av få som inte har förbyggt sig, utan har både bolagets ekonomi och kommunens ekonomi under kontroll. Dessutom befinner sig kommunen i ett läge där det krävs nybyggnation, och det kommer att byggas ytterligare lägenheter i allmännyttans regi helt i politisk enighet. Denna kommun, med kommunfullmäktigeledamöter som har fullständig koll på sin ekonomi, får inte och kan inte enligt majoriteten i riksdagen ta ansvar för kommunens utveckling, utan dessa lokalpolitiker fråntas sin rätt att själva bestämma och av sina medborgare bli bedömda för detta. I grannkommunerna har motsvarande kommunfullmäktigeledamöter planerat för en helt annan utveckling i kommunen och står med hundratals tomma lägenheter som belastar både hyresgästerna negativt och den kommunala budgeten mycket kraftigt negativt. Dessa kommunfullmäktigeledamöter ges dock rätt att för sig själva bestämma. Vari består rimligheten i detta sanktionssystem? Det skulle faktiskt ha varit intressant att få svar från ministern ansvarig för demokratifrågor tillsammans med ministern ansvarig för bostadsfrågor om de hade ägnat demokratifrågan en stunds eftertanke. Har de funderat på medborgarens tilltro till ökad delaktighet och medansvar och hur denna skall kunna utvecklas och vad den kommunala självstyrelsen i regeringsformen har för innebörd för majoriteten? Varför finns denna rädsla för människors rätt att fatta egna beslut och ta ansvar för konsekvenserna av dessa? Vad är detta för politisk mognad? Det tyder snarare på en brist på mognad och rädsla för att tillåta kommunerna att fatta 289 olika beslut och sedan stå för konsekvenserna. Hur skall någonsin den lokala demokratin utvecklas om inte väljaren/medborgaren kan identifiera den som fattar beslut? Hur skall vi kunna utveckla det politiska uppdraget om inte den kommunala självstyrelsen i grundlagen får en reell innebörd? Jag har i mina tidigare kommunala erfarenheter mött denna övertro på att riksdagen och riksdagsledamöterna vet vad som är bäst för den lokala nivån och för kommunernas utveckling. Det är för mig främmande att 289 kommuner skall se likadana ut och att detta skulle vara den yttersta formen för den kommunala självstyrelsens innehåll. Som centerpartist har jag inget intresse av att sälja ut den kommunala allmännyttan, men låt kommunfullmäktigeledamöterna fatta beslut om detta. Centerns syn på allmännyttans roll och dess viktiga roll i den samlade bostadspolitiken har Rigmor Ahlstedt belyst i sitt anförande. Centerpartiet anser att bostäder aldrig kan förpassas ut vid sidan av det övriga kommunala utvecklingsarbetet, alltså skall även bostäder sättas in i sitt helhetssammanhang för kommunfullmäktige och för kommunala politikers ansvar att sköta kommunernas utveckling och ekonomi.

Fru talman! Jag måste reda ut detta med Helena Bargholtz. Menar hon att det är förenligt med det kommunala självbestämmandet att i kommunallagen förbjuda kommuner att driva kommunala bostadsföretag? Att i riksdagen besluta om en avvecklingsplan för de kommunala bostadsföretagen är vad Karin Pilsäter för mindre än tre veckor sedan krävde i den här kammaren. Är det förenligt med det kommunala självstyret? Är det Folkpartiets ärliga och uppriktiga mening att beskattning av försäljning och den vinst som uppkommer i kommunerna inte är förenlig med det kommunala självbestämmandet?
Fru talman! Vi menar att i den form som de kommunala bolagen bedrivs är ett för kommunerna mycket artskilt sätt att driva sin verksamhet. Den skall inte bedrivas på det sättet. Därför anser vi att den inte bör finnas kvar. I den andra frågan sade jag att det inte finns någon skyldighet för kommunerna att bedriva kommunal bostadsverksamhet. Därför kan vi inte inskränka deras möjligheter att själva bedöma hur de vill göra utifrån deras egna förutsättningar.
Fru talman! Den inskränkning som Folkpartiet vill göra i kommunernas möjligheter och rättigheter, dvs. att helt förbjuda dem att driva kommunala bostadsbolag, är en milsvitt större inskränkning av den kommunala självständigheten än den vi föreslår. Det blir lite märkligt när Bargholtz menar att staten skall kunna bestämma att kommunerna inte skall få bedriva verksamhet med bostadsbolag, men att staten inte kan bestämma över beskattningen om de säljer delar av verksamheten under en tillfällig period.
Fru talman! Jag vill klargöra att jag inte har tagit ställning till exakt hur det förhåller sig, dvs. om vårt förslag kränker den kommunala självstyrelsen. Det finns tillfällen när vi måste acceptera inskränkningar i den kommunala självstyrelsen. Detta kan vara ett sådant fall.

Fru talman! Under valrörelsen bedyrade moderaterna att man inte ville införa marknadshyror. Det moderata finansborgarrådet Carl Cederschiöld delade ut "garantisedlar" på gatorna med sitt eget porträtt, där han försäkrade att moderaterna inte skulle införa marknadshyror. Detta hände för mindre än ett år sedan. I dag skyr Cederschiöld och hans moderata kolleger i andra kommuner i Stockholms län inga medel för att sälja ut allmännyttan. Man plundrar bostadsbolagen på sitt kapital och försöker kringgå offentlighetsprincipen genom att hemlighålla korrespondensen mellan kommuner och bolag som är intresserade av att köpa kommunernas bostadsbolag. De är t.o.m. beredda att dumpa försäljningspriset för bolag, bara för att förverkliga sin ideologiska övertygelse. Fru talman! I praktiken innebär en utförsäljning av allmännyttan att marknadshyror införs bakvägen. Finns det inte en allmännytta sätts också bruksvärdessystemet ur spel. Därmed ligger bostadsmarknaden öppen för marknadshyror. Fru talman! Troligen är moderaterna ensamma om att se bostaden som en handelsvara. Ni inbillar er att bostadsmarknaden skall fungera som en ren varumarknad, vilken den aldrig har varit och jag hoppas aldrig kommer att bli. Förra våren beslutade riksdagen i bred majoritet om de bostadspolitiska målen. Det var fråga om att skapa goda förutsättningar för alla att leva i en god bostad till rimliga kostnader och i en stimulerande miljö inom de ekologiskt hållbara ramarna. Nu när vi ser hur moderata kommunalråd uppvaktar de privata fastighetsbolagen, förstår vi varför ni moderater då röstade nej till de bostadspolitiska målen. För mig som socialdemokrat är bostaden först och främst ett hem för en människa där hon kan leva en stor del av sitt liv och känna trygghet. Den bostad man bor i blir en del av ens identitet och gör att man blir delaktig i en större gemenskap. Skall vi kunna värna och utveckla bostaden som en social rättighet är det nödvändigt att bostadsmarknaden styrs av regleringar. Dessa skall styras av folkflertalet och inte av mark och fastighetsägarens intresse. De kommunala fastighetsbolagen är också, och kommer att vara, ett viktigt inslag för att kunna förverkliga en social bostadspolitik, där alla människor i vårt land har möjlighet att skaffa sig en god bostad med anständiga hyror. En utförsäljning av allmännyttan ger däremot oanständiga hyror. Det visar inte minst erfarenheterna från min hemkommun Nacka, som vi har hört så mycket om i dag. Där sålde kommunen alla 5 000 lägenheterna 1996. Sedan dess har hyrorna stigit med dag ligger hyrorna avsevärt högre än övriga bolag i vår region. Mycket tyder på att hyrorna fortsätter att stiga i Nacka, medan de ligger i stort sett still i övriga kommuner. Hyreshöjningarna har tvingat många människor att lämna sina hem. Det kommer rapporter från socialtjänsten och kyrkan i Nacka som visar att de bostadssociala problemen har ökat. Det är svårare att tillhandahålla bostad åt de hemlösa. Bostad åt flyktingar är snart en omöjlighet. Socialtjänsten tvingas i dag inackordera flyktingar på hotell eller i andra kommuner till mycket höga kostnader. Det är på grund av att kommunen har sålt ut hela allmännyttan. Det har t.o.m. gått så långt att människor tvingas att bosätta sig i husvagn för att över huvud taget ha möjlighet att bo kvar i sin egen hemkommun. Fru talman! Det är djupt tragiskt att enskilda människor skall få sina liv slagna i spillror bara för att Moderaterna skall få bedriva storskaliga ideologiska experiment. Men den största skammen och ynkedomen kanske är att Folkpartiet och Kristdemokraterna, som säger sig värna välfärden, låter Moderaterna härja fritt ute i kommunerna. Vad tar ni för ansvar? Eller delar ni egentligen Moderaternas syn på bostadspolitiken men inte törs erkänna det? Det är hög tid att bekänna färg.
Fru talman! Anita Johansson bör läsa på bruksvärdeslagstiftningen när det gäller hyressättning. Den är inte beroende av vem som äger fastigheterna där hyran skall sättas. Anita Johansson borde veta att i avsaknad av kommunalt jämförelsematerial i den egna kommunen görs en prövning gentemot likartat material i andra kommuner. Det är någonting som Anders Ygeman erkände för bara några minuter sedan. Anita Johansson borde läsa mer i propositionen och i Lagrådets yttrande. Där framgår att det knappast kan ha varit avsikten att det generella statsbidraget skulle användas som påtryckningsmedel. Det påtalas även i propositionen att kommuner kan avhända sig bostadsföretag av ideologiska skäl. Lagrådet säger att i sådana fall saknas helt naturligt samband mellan avhändandet och minskningen av statsbidraget. Om man har den uppfattning Anita Johansson har borde man gå emot propositionen och bostadsutskottets yttrande och i stället föreslå något annat. Det är nog lite för sent att göra det.
Fru talman! Jag förstår att Carl-Erik Skårman blev störd över mitt inlägg. Jag har levt och bott i en kommun i hela mitt liv där det går att se konsekvenserna av att hela allmännyttan säljs ut. Jag kanske skall skicka den städerska jag träffade på Fisksätra torg häromveckan till Carl-Erik Skårman. Då kanske han kan ge ett svar till henne. "Hur skall jag ha råd att bo kvar? ", säger den förtidspensionerade städerskan till mig. Jag säger att hon får fråga moderaterna om det. Hennes hyra för en liten etta i Fisksätra har gått upp med 2 000 kr de senaste åren. Så är verkligheten, Carl-Erik Skårman.
Fru talman! Ja, så blir hyran när man sätter den med de kommunala bostadsföretagen i angränsande kommuner som hyresledande. Jag tror att risken för att hyreshöjningar skall inträda är större efter de uttalanden som statsrådet Lars-Erik Lövdén har gjort än när man säljer fastigheterna till en annan hyresvärd. Den aviserade förändringen från statsrådet Lövdéns sida kommer säkert att ha större betydelse för hyressättningen än tillämpningen på en eller annan fastighet av bruksvärdeslagstiftningen.
Fru talman! Vi har gjort seriösa jämförelser i Nacka kommun med andra kommuner och tittat på hyresutvecklingen. Det är precis som jag skriver i min motion och som jag har sagt i mitt anförande i dag. Hyrorna har chockhöjts med 30 % i en kommun där man har sålt ut hela allmännyttan. Inte nog med det: Vart tar den sociala bostadspolitiken vägen? Jag är mycket glad för att det finns en majoritet för det här förslaget i kammaren i dag.

Fru talman! Vi har just haft ett val till Europaparlamentet. Då har det diskuterats subsidiaritetsprincipen, dvs. principen om hur makten skall fördelas på olika nivåer. Det finns en strävan efter att lägga makten på lägsta möjliga effektiva nivå. Det är en strävan som jag tror att de flesta svenska partier står bakom, framför allt vissa av dagens bostadsdebattörer. Det är en strävan som också präglar EU. Men i dag kan vi se hur svenska socialdemokrater går i motsatt riktning här i Sverige. Det vi ofta beskyller EU för gör man nu på nationell nivå i Sverige. Vi kan se ett antal exempel under senare år. Vi har haft tidigare försök att förhindra utförsäljningen av bostadsföretag i kommunerna genom att dra in räntestöd och andra åtgärder. Vi har förslag på en enhetlig maxtaxa i barnomsorgen. Vi har nu förslag om indragningar av de generella statsbidragen till kommunerna om man säljer sina kommunala bostadsbolag eller gör överföringar av vinst på ett sätt som inte statsmakten gillar. Vi har också hört de senaste dagarna hot om straff vid försäljning av sjukhus. Jag säger inte att alla de olika förslagen som diskuterats i sak är av godo eller av ondo. Jag bara konstaterar att regeringen hela tiden nu går i riktning mot att försöka styra och ställa med kommunerna. Om vi nu struntar i den kommunala självstyrelsen som ett slags viktig princip för svenskt statsskick utan bara funderar över rimligheten var vi skall ta den politiska debatten undrar jag varför socialdemokraterna är så rädda för att stärka den lokala valrörelsen. Varför är Anders Ygeman t.ex. rädd för Annika Billströms förmåga att övertyga stockholmarna om vad som är en sund och riktig politik? Varför litar inte Annika Billström i Stockholm på sig själv och sina partikamrater utan måste ropa på hjälp från statsmakterna? Varför tar man inte en debatt om de här frågorna i den kommunala valrörelsen och får en livaktig debatt om detta? Det har diskuterats Nacka här i dag. Jag kan inte Nacka speciellt bra, men jag konstaterar bara: Varför tar man inte den debatten? Om man nu gör det, varför lyckas inte socialdemokraterna att få ett bättre väljarstöd i Nacka? Varför förlorar man i val efter val i Nacka? Jag säger inte för den skull att den politik som förs där är helt perfekt, eftersom jag känner till den för dåligt. Men jag förstår inte detta att man inte vågar och förmår att ta den lokala debatten. Varför litar man inte i riksdag och regering på sina lokala partikamrater? Anita Johansson angrep Kristdemokraterna för att vi på något sätt ställa upp på att sälja ut all allmännytta. Ulf Björklund, vår utskottstalesman, har klargjort detta tidigare i debatten, om nu Anita Johansson hade orkat lyssna på debatten. Vi har markerat att vi inte är ute efter att sälja ut all allmännytta och göra oss av med den, men vi har en mera realistisk syn, vill jag säga, på hur kraftfullt det instrumentet kanske är och inser att så enkelt är det inte att man löser problemen med mycket allmännytta. Har man ingen allmännytta, har man alla problem. Vi kan konstatera att den nuvarande bostadspolitiken inte varit lyckosam. I glesbygd och i mindre kommuner har man fått stora ekonomiska förluster i de kommunala bostadsföretagen. Vi har inte alltid, trots att det t.o.m. finns efterfrågan på bostäder, i de kommunala bostadsföretagen lyckats tillfredsställa de behov som finns, utan lägenheterna står tomma i stället. På andra orter är det utflyttning och andra problem. Då blir det kommunernas skattebetalare som får bära förlusterna i stället för att - om jag får använda vänsterretorik - kapitalisterna skulle ha tagit smällen, vilket i marknadsekonomin kanske är det sunda. I storstäderna har vi svarthandel, bostadsbrist och ökad segregation med den förda politiken, trots den stora andelen allmännyttan. Saken är därför inte så enkel att man bara genom att slå vakt om allmännyttan exakt som den ser ut i dag, genom att bygga ut allmännyttan eller minska allmännyttan har löst problemen eller förändrat dem. Tyvärr är problemen djupare än så. Därför välkomnar jag utredningen om allmännyttan som föreslagits. Det är viktigt att vi diskuterar igenom allmännyttan och de andra bostadspolitiska frågorna ordentligt. Frågan är om den djupa insikten har drabbat socialdemokraterna att vi måste fundera igenom hur vi skall utforma bostadspolitiken. Om man har suttit vid regeringsmakten i fem år, varför kommer man med en utredning nu först? Varför just nu? Varför inte fem år tidigare? Har problemen, Anders Ygeman, uppkommit under de senaste åren med socialdemokratiskt styre i Sverige? Har vi med fem år av socialdemokratiskt styre fått sådana problem i Sverige på bostadspolitikens område att vi nu måste ha en utredning? Eller har problemen funnits tidigare också? Det tycker jag man har kunnat se under en lång tid. Då är frågan: Varför väcks tankarna just nu? Är det därför att vissa kommuner försöker föra en annan politik än vad man vill centralt? Då orkar man inte ta den lokala debatten. Man får inte gehör för den ute i kommunerna i den lokala valrörelsen. Jag tror att allmännyttan och kommunerna skall ha en roll i bostadspolitiken i framtiden också. Men jag är inte säker på att den måste se exakt likadan ut som i dag, jag är inte säker på att den måste vara exakt lika omfångsrik som i dag. I Stockholms stad - Stockholm har använts som exempel här - har Kristdemokraterna medverkat i en uppgörelse som innebär att vi delprivatiserar ett av tre kommunala bostadsbolag. Vi skall under mandatperioden släppa en minoritetsandel i Stockholmshem. Så långt går det s.k. systemskifte i Stockholms stad som retorikerna på vänsterkanten ordar om. Vi har inte ställt upp på att sälja alla bostadsföretag och lämnat den delen av bostadspolitiken kommunalt. Det finns också en uppgörelse för den närmaste mandatperioden. Anders Ygeman attackerade också Stockholms stad i sitt anförande och pekade på de 3,85 miljarder som man har överfört från de kommunala dotterbolagen till moderbolaget Stadshus AB. De här pengarna är en ansamlad vinst sedan ett antal år. Det är alltså ingen vinst som uppkommit under det sista året. De läggs nu i Stadshus AB för att skapa rådrum och handlingsutrymme för att undvika klåfingrigheten från Anders Ygeman och hans kompisar här i riksdagen. Den här vinsten på 3,85 miljarder har ansamlats under ett antal år. År 1998 var det 700 miljoner kronor i vinst. Varför har socialdemokraterna, som har styrt, gjort det här överuttaget av hyror från de kommunala hyresgästerna? Varför har de samlats där? Varför har man plundrat hyresgästerna, för att använda retoriken från Anders Ygeman? Varför har inte socialdemokraterna sänkt hyrorna, som Anders Ygeman föreslog här i sin attack på hur man egentligen borde ha använt de här pengarna? Stadshus AB här i Stockholm har tagit in vinster på kommunala bolag där bostadsbolagen har varit en av bidragsgivarna, om vi får kalla dem så. De pengarna har man överfört till att försörja Stadsteatern i Stockholm. Alltså kan man säga att hyresgäster ute i Rinkeby har betalat en del av teaterbiljetten för kultureliten och de mer väl bärgade som ofta går på teater. Detta har skett under socialdemokratiskt styre i Det är åter ett exempel på att den retorik som vi hör i denna kammare egentligen inte är så mycket bevänt med. Det är mycket luftpastejer och försök till att hitta billiga retoriska grepp. Stockholms kommuns bostadsbolag ägs av stockholmare, liksom de andra kommunernas bostadsbolag. Dem skall man förvalta på ett bra sätt så att man skapar bra boendemiljöer. Det görs i Stockholm. Vi satsar offensivt på att rusta upp bostäderna och skapa en bra boendemiljö. Men det innebär inte att vi tror att alla bostäder måste ägas av ett kommunalt bolag för att vara bra boendemiljöer. Vi tror på en mångfald, och det tror vi också bör prägla den centrala bostadspolitiken. Men regeringen och socialdemokraterna väljer att styra och ställa centralt med en politik som man ogillar, i stället för att lita på sin egen förmåga att bedriva politisk kampanj och valrörelse ute i kommunerna. Frågan är om inte detta är ett symtomatiskt inslag vad gäller socialdemokraterna i dag. Man har inte kraften att driva politik ute i kommunerna och möta väljarna. Man utnyttjar i stället den maktposition man har för att styra och ställa över de enskilda människornas och kommunernas huvuden.
Fru talman! Jag tror att Stefan Attefall har missförstått propositionen. Han har kanske inte läst den eller betänkandet. Det handlar inte om att olika politiker av olika politiska kulörer inte kan ta debatten lokalt. Det görs säkert på ett förtjänstfullt sätt. Det vi ingriper mot nu är att den lokala politiken hotar de nationella målen och andemeningen i grundlagsparagrafen om rätten till en bostad. När kommuner försöker skyffla över sina problem på andra kommuner i närheten måste vi ha en nationell politik som garanterar de nationella målen. Sedan pratar Stefan Attefall om uttaget av vinst från de allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholm. Även med socialdemokratiskt styre i Stockholms stadshus hade det förslag vi nu lägger fram i riksdagen hindrat det uttag som Stefan Attefall pratar om. Jag tycker att det var fel, men det är som sagt en politik som måste diskuteras i Stockholms fullmäktige och inte i Sveriges riksdag, som Attefall mycket riktigt påpekade. I Stockholms innerstad är 16 % allmännyttiga hyresrätter. I dag är 60-65 % av dem anmälda för ombildning - för realisation till dem som råkar bo i dem. Samtidigt står 60 000 människor i Stockholm i bostadskö. Det är helt enkelt så att allmännyttan håller på att försvinna i Stockholms innerstad till förmån för bostadsrätterna. Det blir marknaden som får avgöra i stället för människan, för att citera Kristdemokraternas förstanamn i EU-valrörelsen Anders Wijkman.
Fru talman! Ygeman påstår att de nationella målen nu hotas. Men vilka är de nationella målen? Är det inte att förhindra segregation och ge alla människor rätt till en bostad? Men vad har vi haft för politik de senaste fem åren? Vi har försämrat möjligheterna för människor att få en bostad i Stockholm på grund av den växande bostadsbristen och den urusla bostadspolitiken. Vi har fått en ökad segregation under socialdemokratisk ledning. Skulle vi använda samma metodik som socialdemokraterna verkar använda gentemot kommunerna i dag skulle vi snarare ha ett tvångsomhändertagande eller tvångsförvaltning av det socialdemokratiska styret i Stockholms stad. Politiken har gått i precis fel riktning - mot de nationella målen. Men då har Anders Ygeman varit helt tyst. Nu har han vaknat. Varför kom det inga utredningar för fem år sedan? Har problemen uppstått under socialdemokratiskt styre i Stockholms stad och i landet? Vad gäller den utförsäljning av bostadsrätter som skall ske vill jag säga att det helt enkelt är så att människor som vill äga sin bostad anmäler intresse för detta. Vi behandlar ärendena i tur och ordning. Det kommer inte att bli någon realisation av fastigheter till bostadsrättsföreningar. Kan Anders Ygeman visa upp något exempel på en försäljning som är klar och där det har skett en realisation? Jag tror inte det. Han försöker skapa ett intryck av någonting som inte existerar. Jag tror heller inte att alla dessa fastigheter kommer att bli bostadsrätter. Jag sitter själv i Familjebostäders styrelse här i Stockholm och har sagt nej till en del ombildningar därför att de inte uppfyller de krav man kan ha på detta område. Det finns ett antal kriterier som skall uppfyllas. Det handlar alltså inte om realisation. Det handlar om att öka människors möjlighet att själva påverka sin bostadsmiljö och äga sin bostad när de så önskar. Anders Ygeman har kompisar - till och med f.d. socialdemokratiska statsråd - som vill omvandla hyresrätter till bostadsrätter, t.ex. Ylva Johansson. Varför inte prata med henne om vilka drivkrafter som finns bakom hennes önskemål att få bo i en bostadsrätt? Det kan han kanske lära sig någonting av.
Fru talman! Jag håller i min hand Finanstidningen från mars i år, vilken knappast kan räknas som något socialdemokratiskt kampanjorgan. Där står det om miljardregn över hyresgäster i Stockholm som totalt kan innebära en kapitalöverföring på uppåt 19 miljarder kronor till hyresgästerna. Det skriver Finanstidningen. Det är möjligt att Attefall har en helt egen uppfattning, men jag väljer att tills vidare lita på Finanstidningen. Vill man motverka segregationen är den första åtgärden man skall vidta inte att sälja ut det mest attraktiva beståndet. Man skall inte till största delen ha hyresrätter i de mer problemtyngda områdena. Det är ingen slump att det inte anmäls något intresse för ombildning till bostadsrätt i något av de områden där man bedriver ytterstadssatsning i Stockholm.
Fru talman! Under de senaste veckorna har en affär i ett ytterstadsområde blivit klar. Man har ombildat hyresrätter till bostadsrätter i Vårbyområdet. Det sker, och det jobbas vidare på de frågorna. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi får fler bostadsrätter i de kommunala bostäderna, där hyresrättsformen är helt dominerande, för att vi skall kunna bryta segregationen. Jag tror inte att man på Finanstidningen var riktigt insatt i det hela i mars månad. Jag sitter själv med i ett bolags styrelse och följer denna process. Jag kan försäkra Anders Ygeman om att Finanstidningen inte är ett sanningsvittne i alla lägen. Är det så att Anders Ygeman litar på Finanstidningen i alla sammanhang föreslår jag att han gör det konsekvent också i framtiden när vi talar om företagsfrågor och liknande saker. Då kan jag citera Finanstidningen, och Anders Ygeman måste rimligtvis lita på den lika mycket då. Jag vill fortfarande säga att vi har fått en sämre bostadspolitik i Sverige under de senaste fem åren, ökad segregation och liknande saker. Det föranleder i dag en utredning av allmännyttan. Varför kommer dessa problem annars fram nu, och varför skall vi ta tag i dem och utreda dem nu? Det handlar helt enkelt om att man är rädd för att man inte skall få sin politik genomförd ute i kommunerna, därför att det finns andra synsätt och andra metoder att tillgripa. Man skyller på att man måste få rådrum och liknande saker. Låt oss diskutera igenom allmännyttan i framtiden, men låt också kommunerna få forma sin lokala bostadspolitik!

Fru talman! I denna debatt har det nu riktats stark kritik mot oppositionen i allmänhet och moderaterna i synnerhet för att man försöker obstruera det beslut vi nu skall fatta i riksdagen. Jag skall bara referera till ett TT-telegram som stod att läsa i morse, den 14 juni 1999, kl. 03.54: "Linköping flyttar 93 miljoner ur bostadsbolaget". Linköping, Sveriges femte största stad där Socialdemokraterna har alla ordförandeposter, har beslutat att flytta ut 93 miljoner ur kommunens bostadsbolag Stångastaden. Det s-märkta kommunalrådet säger följande enligt TT: "Det här är ett sätt att få pengarna att stanna kvar i kommunen för medborgarnas bästa". När man attackerar moderaterna bör man kanske även tänka på att det kan finnas avfällingar inom det egna partiet. Jag vill också poängtera, Hillar Rosenqvist, att Miljöpartiet helt och fullt instämde i detta beslut i Linköping.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att det Sten Andersson säger raserar hela grunden för den moderata, den kristdemokratiska och den folkpartistiska kritiken av regeringens förslag, nämligen att detta skulle vara avsett att hindra en borgerlig politik som man inte gillar. Det är som Sten Andersson säger - det slår lika i alla kommuner som gör detta. Jag kan naturligtvis ha synpunkter på det som händer i Linköping på samma sätt som jag har synpunkter på det som händer i Stockholm. Men det Sten Andersson säger tar helt udden av den huvudkritik som ni har fört fram. Ni menar att detta skulle vara en skräddarsydd lagstiftning för att komma åt borgerliga politiker. Det är det naturligtvis inte. Det känns skönt att Sten Andersson har varit med och avfärdat den myten i kammaren.
Fru talman! En myt är en myt. Jag pratar om verkligheten. Socialdemokratiska politiker har alltså agerat helt enligt lagen. Socialdemokraterna i Stockholm kritiserar den borgerliga majoriteten när de har gjort på exakt samma sätt. Jag tycker att man skall ta bort skygglapparna och faktiskt inse att det finns en verklighet utanför den här kammaren. Det finns ett gammalt uttryck som lyder: om man har satt foten i klaveret skall man hålla den nere. Lyfter man foten låter det så illa.
Fru talman! Jag håller med Sten Andersson. Jag sade också i mitt anförande att min kritik inte bara gällde Stockholm utan även andra kommuner som gör samma transaktioner i strid med aktiebolagslagen och gällande lagstiftning. Den kritiken drabbar naturligtvis de socialdemokratiska kommunalpolitikerna i Linköping precis lika hårt som den drabbar moderater eller folkpartister i Stockholms kommun. Det är agerandet som det är fel på, inte den politiska färgen.
Fru talman! Det Anders Ygeman nu säger är ganska allvarligt. Om det är hans egen tolkning att detta är i strid med aktiebolagslagen och lagstiftningen må det vara hänt. Men är det så i verkligheten? Har dessa kommuner blivit fällda i någon instans för att de har tillämpat lagstiftningen? De anser att de följer Svea rikes lag.

Fru talman! Jag trodde att vi vid det här laget skulle kunna avsluta den här debatten. Därför skall jag vara kortfattad. Detta är inte min personliga uppfattning. Länsstyrelsen i Stockholm har på grund av ett överklagande från en styrelseledamot i ett av bolagen konstaterat att det här agerandet strider mot aktiebolagslagens bestämmelser. Det här är alltså inte min uppfattning. Det är uppfattningen hos Länsstyrelsen i Stockholm. Du är säkert välkommen upp till länsstyrelsen för att diskutera det uttalandet.
Fru talman! Jag är ledsen över att debatten förlängs. Jag vet inte om det är länsstyrelsen som är den högsta dömande instansen när det gäller de här frågorna. Fältet är fortfarande öppet. Jag tror varken att moderater eller socialdemokrater i Linköping eller Stockholm medvetet bryter mot en lag som innebär att de sedan måste betala tillbaka pengar. Har vi så dåliga politiker i det här landet, Anders Ygeman?
Fru talman! Frågan om kvaliteten på Sveriges politiker kan säkert Sten Andersson själv besvara. Man kanske bör notera att landshövdingen, dvs. Ulf Adelsohn. Han borde i varje fall i någon mening vara bekant för Sten Andersson och inte känd som någon socialdemokratisk partianhängare. Det brott mot aktiebolagslagen som man har begått är att man inte har kallat inom stadgeenlig tid, nämligen två veckor innan. Detta har skett av ett enda skäl: Man ville undkomma den lagstiftning som riksdagen i dag skall fatta beslut om. Det är naturligtvis beklagansvärt.
Fru talman! Jag vill avvakta den här affären, till det här definitivt är beslutat. Men jag är inte säker på att det här får det utfall som Anders Ygeman i dag försöker förespegla.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö sade till Anders Ygeman att det finns en verklighet även utanför den här kammaren. Det här betänkandet handlar i högsta grad om den verkligheten. Det handlar om ett svenskt deltagande i en fredsstyrka i Kosovo nu när vi har ett avtal och en FN-resolution i botten. När Kosovo - och för den delen också Vojvodina - 1989 fråntogs den autonomi som man hade haft under Tito var det samtidigt en signal till ökade motsättningar och ökat förtryck. Kosovoalbanernas kamp för sina rättigheter ökade, och de paramilitära styrkornas, specialpolisernas, förtryck och diskriminering av albanerna tilltog i en styrka som chockade världen. Man ägnade sig inte enbart åt diskriminering och yrkesförbud - det gällde förbud mot utbildning i albanska. Det var systematiska trakasserier och förföljelser. Vi träffade kvinnogrupper som kom hit som flyktingar som kunde vittna om systematiska våldtäkter för att man skulle förnedra motståndarnas kvinnor. I utrikesutskottet har vi under 1990-talet åtskilliga gånger skrivit att vi måste se upp med utvecklingen i Kosovo: Kosovo är en tickande bomb. Ändå förmådde inte omvärlden vidta några kraftfulla åtgärder innan konflikten var ett faktum och den var i ett sådant skede att ingenting annat räckte än ett militärt ingripande. Man hade gjort halvhjärtade försök med förhandlingar, sanktioner, men inte i ett tillräckligt tidigt skede satt in alla de icke-militära medel som kanske hade kunnat hindra ett krigsutbrott i Kosovo och all den förödelse som vi nu ser framför oss som följd av detta. EU stod alldeles naket utan något som helst verktyg för att ingripa med en gemensam utrikes och säkerhetspolitik. FN-resolutionen, 1199, som tillkom under svenskt ordförandeskap i Säkerhetsrådet, hörsammades inte av Belgradregimen. Och senare var FN oförmöget att samla sig till en resolution. Vi känner alla till vad som hände. Nato ingrep militärt utan stöd i folkrätten och utan ett säkerhetsrådsbeslut. Men det möttes inte av det motstånd från världssamfundet som man hade kunnat väntat sig. De flesta kände nog att alla kort redan var utspelade och att det egentligen inte fanns några alternativ. De här bombningarna inleddes den 24 mars och pågick under tiden fram till den 2 juni. Då inleddes någonting som väckte hoppet om ett slut på detta. Men bombningarna fortsatte ytterligare en tid. Under den här perioden bereddes det här betänkandet av det sammansatta utrikes och försvarsutskottet. När betänkandet skrevs hade vi inte klart för oss vilka förutsättningar som skulle gälla för den fredsstyrka som vi ville skicka dit, men vi ansåg att det var angeläget att från svensk sida visa att vi var beredda att ta ett ansvar för freden i Kosovo. När vi justerade den 2 juni visste vi fortfarande inte någonting om hur mandatet skulle se ut. Det fanns inte då en vapenvila eller en överenskommelse mellan parterna, och vi visste inte heller hur den FN-resolution som vi väntade på skulle komma att se ut. Vad vi emellertid visste redan då var att den styrka som hade diskuterats i samband med Rambouilletförhandlingarna skulle vara otillräcklig. Det som då diskuterades var en halv svensk bataljon. Svenskarna skulle tillsammans med finnarna utgöra en hel bataljon. Finland fattade för sin räkning beslut strax före vår justering om att själv sätta in en hel bataljon. Det ligger också i det här betänkandet att Sverige skulle kunna göra detsamma. Vi säger att vi skall ha en robust styrka och att säkerheten skall vara tillgodosedd när man diskuterar omfattning, storlek och utrustning. Finansieringen är inte klar, och i dagsläget är vi inte säkra på hur finansieringen skall se ut. Det finns 220 miljoner anslagna i vårpropositionen. Vi förväntar oss att regeringen senare redovisar hur en eventuellt större styrka skall komma att finansieras. Redan ett dygn efter att utskottet den 3 juni justerat sitt betänkande träffades överenskommelsen med Milosevic om hans kapitulation och hans löfte om trupptillbakadragande. I dag har vi också en FN resolution i botten som efter ett flitigt diplomatiskt arbete av EU:s sändebud Tjernomyrdin och Ahtisaari kunde komma till stånd. Den anger arbetsfördelningen i det oändliga arbete som står framför oss att återuppbygga och säkra freden i Kosovo. Senare har även Utrikesnämnden fått information i ärendet och har också diskuterat styrkans omfattning och storlek. Detta betänkande är enigt. Det är en god svensk tradition att betänkandet är enigt när vi går in i ett mycket svårt uppdrag med stora risker för svenska soldater. Det är ingen lätt uppgift som ligger framför de soldater som skall tjänstgöra i styrkan. Jag menar att det är lätt att underskatta de faror som de kan komma att möta. Det är inte bara minorna som är nedgrävda i marken, utan det är också de kvarstående spänningarna. Jag ser det som en oerhört viktig uppgift att inte bara serbernas trupp och militär drar sig tillbaka enligt överenskommelsen utan att man också avväpnar Natosoldater måste också lösas, och det måste ske snabbt. De första veckorna är oerhört kritiska för att undvika att oroligheter uppstår. Utskottet skriver i betänkandet att det är angeläget att alla grupper, alla etniska minoriteter, alla som har bott i Kosovo skall kunna flytta tillbaka. Det inbegriper inte bara kosovoalbanerna. Det inbegriper också serber. De skall kunna stanna kvar om de har varit kvar, och de skall kunna komma tillbaka om de har flytt. De inbegriper även montenegriner, zigenare och andra folkgrupper som kan ha bott där tidigare. Det är viktigt att fredsstyrkorna känner att det är lika angeläget för alla dessa människor att få sina rättigheter tillgodosedda. Fru talman! Det är ett enigt betänkande, men det finns några särskilda yttranden till betänkandet. Ett kommer från Moderaterna. Det bygger på en meningsskiljaktighet om vad som skall ligga i botten för ett svenskt mandat för en väpnad styrka i internationell tjänst. Här kommer naturligtvis mer information i morgon när utrikesministern informerar från Kölnmötet. I betänkandet slår utskottet fast att för en väpnad internationell styrka gäller att det skall finnas ett FN-mandat i botten. Här anser sig moderaterna veta bättre vad som är en svensk position, och de säger att de stöder den svenska positionen. I morgon står det väl klart att vi är helt överens när utrikesministern har klargjort den svenska positionen. Det andra särskilda yttrandet som kommer från Vänsterpartiet ser jag som mer bekymmersamt. Det är en historiebeskrivning som jag inte alls känner igen. Den vänder helt enkelt upp och ned på vem som är skurk och vem som är offer i det här sammanhanget. Beskrivningen av hur Natos bombningar orsakade en folkfördrivning känns helt fel. Det är naturligtvis så att folkfördrivningen, diskrimineringen, förtrycket, trakasserierna och det som omöjliggjorde för albanerna att vara kvar hade inträffat och pågått under många år. Det var inte Natobombningarna som iscensatte allt detta. Inte på något sätt. Längre ner i sitt särskilda yttrande skriver Vänsterpartiet att Nato har försökt att förhala och se till att inte FN skulle bli beslutsför. Min minnesbild är - och den bekräftas säkert av andra här - att det var Ryssland och Kina som såg till att det inte blev en resolution i säkerhetsrådet. De förmådde inte ställa sig bakom det gemensamma mandat som skulle ha behövts för ett ingripande som alla hade kunnat stå bakom och kunnat känna att FN fick bära ansvaret för. Det hade varit ganska lätt för Ryssland och Kina att vara mer samarbetsvilliga och därmed också få till stånd precis den ordning som de ville ha, nämligen att FN borde stå bakom ett mandat. Jag tycker att Vänsterpartiets särskilda yttrande är väldigt oklart. När det gäller Miljöpartiets särskilda yttrande - det sista - kan jag inte i det läsa in några stora motsättningar till vad vi från majoritetens sida anser. Jag kan hålla med om väldigt mycket av det som Miljöpartiet skriver i sitt särskilda yttrande. Jag finner inte någon anledning att gå i polemik med det.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

Han påstår att Moderaterna bättre skulle uttolka regeringens syften med den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken och vad som gäller i mandatfrågan om svensk väpnad styrka skall tjänstgöra internationellt. I morgon kommer vi att få en information om detta från utrikesministern själv. Det har sagts vid upprepade tillfällen att för svenskt vidkommande gäller att det skall vara ett FN-mandat i botten. Man anser också, tillsammans med övriga militärt alliansfria länder i EU-kretsen, att detta är rimligt. Utrikesministern sade i den utrikespolitiska debatten som vi hade för två veckor sedan här i kammaren: "Det är också nödvändigt att insatserna grundas på FN mandat eller beslut inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, och att alliansfria länder som Sverige kan delta på lika villkor som andra." I Ekots lördagsintervju fick utrikesministern upprepade gånger frågan om ett FN-mandat i botten och om svensk militär alliansfrihet. Ingen som lyssnade på den intervjun kan väl ännu tveka om vad den svenska regeringens position är. Det finns en skillnad mellan den positionen och moderaternas. Moderaterna anser att det skulle vara fullt rimligt att gå vidare utan ett FN-mandat om man inte kommer fram den vägen. Men jag tycker inte att det är rimligt att moderaterna därmed pådyvlar regeringen sin uppfattning. Det är fel, det är osant och det är osnyggt.